Herr talman! Finland känner enligt herr Ahlmark inte till något svenskt initiativ i dessa frågor. Jag känner inte till något finskt initiativ, inte heller något danskt, något östtyskt, något polskt eller något ryskt initiativ. Däremot känner jag till det svenska initiativet att anordna bl.a. Visbykonferenserna, och jag känner till alla de andra kontakter som från svensk sida har tagits för att på allt sätt starta diskussioner i dessa frågor. Jag kritiserar inte de andra länderna för brist på initiativ — jag bara talar om för herr Ahlmark att det förhåller sig på det sättet. Sedan kan man naturligtvis om man så vill tillägga — vilket i och för sig ligger helt utanför denna debatt men togs upp av herr Ahlmark i hans senaste inlägg — att det alltså är Finland som skall gå miste om de ekonomiska fördelar som ligger i att ha ett ekonomiskt bärkraftigt tanktonnage. Sverige skall inte behöva göra det. Andra länder skall inte heller behöva göra det. För Sveriges del har herr Ahlmark ingenting emot att vi via oljeterminaler och liknande här och där utefter den europeiska kusten skall kunna ta in olja betydligt billigare än Finland kan göra. Jag betecknar det som helt häpnadsväckande att herr Ahlmark, tydligen utan att veta om det, kan föra en sådan diskussion. Sedan sade herr Ahlmark att det inte läckte ut någon olja från »Benedichte>. Jag vet inte vad herr Ahlmark har för pretentioner på oljeutsläpp. Den släppte ut 2 500 ton olja i havet! Jag förstår att herr Ahlmark för länge sedan har förlorat sitt sinne för proportioner — jag betraktar 2 500 ton utsläppt olja som högst allvarligt. Det betraktar herr Ahlmark som inget oljeutsläpp alls. Sedan säger herr Ahlmark att det gjordes ingenting, man behövde inte göra någonting från svensk sida från beredskapssynpunkt, ty det läckte ju inte ut någon olja. Men för det första läckte det alltså ut 2 500 ton, och för det andra anskaffades och fanns på platsen bekämpningsmedel för 175 000 kronor. Vi skall naturligtvis inte här röra oss med små tal, så jag förstår att detta inte är några tal som imponerar på herr Ahlmark. Men eftersom herr Ahlmark ändå nämnde »Benedichte>, tycker jag att vi i sanningens namn inte skall försöka klara oss ur debatten på det sättet att vi skall negligera vad som ändå görs. Denna medvetna strävan hos herr Ahlmark att förvrida debatten skall inte lyckas. Han skall inte försöka att även förvränga fakta i fråga om vad som skett när det gäller räddning av tankbåtar som har sprungit läck. Håll sig, herr Ahlmark, åtminstone till fakta när det gäller att försöka skaffa argument för den ena eller andra uppfattningen! Det kan vara nog svårt ändå, för herr Ahlmark, att klara upp detta. Till slut skall jag bara rekommendera herr Ahlmark att studera miljövårdstidskriften Environment. Där finns en intressant artikel om dessa ting, jag tror att det är i senaste numret. Artikeln är skriven av en känd amerikansk biolog, och huvudsyftet med artikeln är att redogöra för de skador på det marina livet som kan bli följden av ett oljeutsläpp.

Artikelförfattaren är visserligen från sina utgångspunkter inte tilltalad av utveckling mot större tanktonnage, men läser man artikeln noggrant — vilket jag förutsätter kan få ske åtminstone i detta fall — finner man att vad författaren mest oroar sig för är den ökade trafiktätheten i farleden. Om herr Ahlmark läser den artikeln kan han nög inte undgå att märka, att denne miljövårdare inte delar herr Ahlmarks entusiasm för oljeterminaler. Han delar i stället de farhågor som den amerikanska kustbevakningen uttryckt beträffande den trängsel i farlederna som skytteltrafiken till och från en terminal ger upphov till. Avslutningsvis, herr talman, vill jag upprepa behovet av en sansad och lugn debatt i dessa frågor. Den debatt vi fört i dag kan inte förtjäna beteckningen sansad och lugn. Jag tycker att vi politiker har ett alldeles speciellt ansvar när det gäller att tackla en sådan här fråga. Vi måste på allt sätt hjälpas åt att föra diskussionen utifrån utgångspunkten att vi hela tiden dels skall vara beredda att redovisa fakta, dels inte vara rädda för att redovisa vad som görs, lika litet, herr Ahlmark, som vi skall vara rädda för att redovisa vad som inte görs.

Jag hoppas således på en fortsatt intensiv miljövårdsdebatt innefattande oljefrågorna, ty de hör självklart hemma i miljövårdsdebatten och har en rangplats där. Men den skall också leda fram till någonting. Den skall leda fram till att vi med de resurser som vi som ett litet land förfogar över skall göra precis allt vad som står i vår makt för att rädda kuster, rädda liv och vad det kan vara fråga om. Sverige har hittills i dessa frågor varit ett föregångsland. Vi har tagit initiativ som vi inte skall skryta över utan som det varit självklart att ta. Vi kommer att fortsätta att ta initiativ, något som den nya Visbykonferensen i höst är ett exempel på. Jag förutsätter alltså att vi framgent skall få ett ännu bättre oljeskydd än vad vi nu har. Jag är också övertygad om att den debatt som hittills förts skall kunna fortsätta. Men den skall föras på ett helt annat sätt än den herr Ahlmark givit prov på här i dag.
Herr talman! Jag tror att det vore bättre för sakfrågan om herr Norling i stället för att oja sig över debatten kunde diskutera problemen. Herr Norling startade ju debatten den 28 april — ett och ett halvt dygn efter det att jag meddelat att de här fartygen var på väg till Östersjön — genom att säga att detta var »skrämselpropaganda»>. Sedan har herr Norling fortsatt tala om »patetik> och allt möjligt annat sådant. Människor är oroade, det är ett jättelikt hot som närmar sig — och herr Norling kan då inte bara hålla på och utdela reprimander till alla dem som vill göra någonting. Jag vill kort ta upp fyra punkter. 1. Herr Norling tycks i en amerikansk eller annan tidskrift ha funnit en person som inte tror på omlastningshamnar. Nej, det finns olika meningar om omlastningsterminalers betydelse. Jag ansluter mig till den mening som statens planverk uttryckt i ett remissvar i mars i år, där det heter: >Om utvecklingen mot allt större fartyg fortsätter synes det ej kunna uteslutas att man med hänsyn till bl.a. de miljömässiga riskerna för attraktiva kusier tvingas pröva andra lösningar för transport av råolja till raffinaderier — t.ex. utnyttjande av omlastningshamnar.» Jag delar den meningen. Sedan kan herr Norling naturligtvis avvisa planverket, mig och alla andra som har den uppfattningen. 2. Vad beträffar >Benedichte»> var det herr Norling som sade att oljan upplöste sig själv. Det var det jag utgick ifrån; att det kom ut 2500 ton är säkert riktigt, om han säger det. Vad jag hela tiden talat om är vad som händer om 50 000, 70 000 eller 100 000 ton råolja kommer ut. Det fick vi ingen som helst erfarenhet av vid »Benedichte> katastrofen. 3. Finland skulle enligt min mening — säger herr Norling — gå miste om de ekonomiska vinningar man gör med stora båtar. Det var det mest egendomliga jag hört i denna debatt. Jag har ju hela tiden sagt att vi skulle förhandla om att båda våra länder skulle avstå från att sätta in supertankers för oljetransporter i Östersjön eller på den svenska Västkusten tills man har en effektiv katastroforganisation. Alltså båda länderna — det har jag sagt till stats rådet Lundkvist vid två eller tre tillfällen här i riksdagen. Och det har jag sagt till herr Norling vid två eller tre tillfällen i dag. Men herr Norling tror att det här är något slags angrepp på Finland när jag alltså vill att Sverige och Finland skall föra en identisk politik! Finland skulle inte få vara med på dessa omlastningsterminaler, menar då plötsligt herr Norling. I interpellationen har jag tvärtom framhållit att det skulle vara en gemensam omlastningsterminal för alla »de nordiska länderna» och för alla oljebolag. Finland ligger i Norden. Om jag säger att man skall ha en omlastningsterminal för alla nordiska länder, skall alltså Finland vara med. Det vore inte så tokigt med en kurs i geografi för herr Norling. 4. Det finns inget initiativ från Danmark eller Västtyskland om att förhandla sig fram till ett uppskov med de stora båtarna — däremot har Sverige tagit initiativ till Visbykonferensen, sade herr Norling. Vad jag talade om var inte Visbykonferensen. Där har Sverige tagit ett initiativ, och det är bra. Vad jag sagt är att Sverige ingenting gjort för att förhandla sig fram till ett uppskov med de stora båtarna. Jag läser högt ur en utredning på några få rader som riksdagens upplysningstjänst gjorde i fredags: »Enligt uppgift känner varken sjöfartsstyrelsen eller handelsoch industriministeriet i Finland till något svenskt initiativ att förhindra större tankfartyg från att tills vidare trafikera Östersjön.» Detta är vad riksdagens upplysningstjänst kommit fram till.

Herr talman! Den diskussion vi för i dag torde väl knappast kunna utvidgas till allt vad som i framtiden kan komma att hända på Västkustens sjöleder. Jag hade trots allt den föreställningen att det främst var förhållandena i Östersjön vi skulle diskutera i dag eftersom herr Ahlmark hade exemplifierat med båtar som skulle gå till Finland. Hur vill herr Ahlmark ha det? Redan nu går 85 000-tonnare in i Östersjön. Herr Ahlmark har sagt — jag är också medveten om det — att det är möjligt att genom vissa förändringar i djupgåendet i Stora Bält ta in båtar på 100 000 ton. Herr Ahlmark har vägrat att uttala sig om hur han definierar en supertanker eller en jättetanker. Det är ett resultat av denna diskussion. Men vi vet alltså att 85 000-tonnare i dag går in i Östersjön, och vi vet att man efter vissa förbättringar i farlederna kan ta in 100 000-tonnare. Är det skillnaden mellan 85 000 ton och 100 000 ton som herr Ahlmark vill diskutera i dag? är det denna skillnad på 15 000 ton som vi har diskuterat i två timmar?

Herr talman! Vad jag har sagt och menat är självfallet att vi lyckligtvis inte behövt pröva räddningstjänsten vid ett haveri med en supertankbåt. Till slut: varje gång som man ökar tanktonnaget i Östersjön med 10 000 ton, kan någon komma och säga att detta inte är den avgörande gränsen. När man höjde gränsen till 50 000 ton, fanns det väl de som sade att det inte är farligare än 40 000 ton. När jag härom året vände mig mot att man tillät en 80 000 tonnare, kom repliken att den inte principiellt skilde sig från 60 000-tonnare, som redan varit här. Nu får vi höra att en 100 000-tonnare inte särskilt mycket skiljer sig från en 85 000-tonnare. Man tar ett steg i taget och hoppas att opinionen vänjer sig och att inga kata strofer inträffar. Min linje är den att vi så snabbt som möjligt skall bygga upp en gemensam katastroforganisation för olja i Östersjön och på Västkusten. Innan den är klar skall vi inte öka tonnaget vid våra kuster.

Herr talman! Fru Nettelbrandt har frågat mig, om regeringen avser att förelägga riksdagen förslag till upphävande av eller väsentlig inskränkning i bestämmelserna om arbetsgivarens rättigheter i 3 8 statstjänstemannalagen. Enligt 3 § statstjänstemannalagen bestäms anställningsvillkoren för tjänstemännen genom avtal utom när det gäller frågor av i huvudsak organisatorisk art som t.ex. tjänsteorganisationens utformning, myndighets arbetsuppgifter, ledningen och fördelningen av arbetet inom myndigheten eller arbetstidens förläggning. Fru Nettelbrandt säger att tjänstemännens rättigheter inskränks genom de avtalsförbud som finns bl.a. i denna paragraf. Sådana bestämmelser bör enligt fru Nettelbrandts mening avskaffas, eftersom de är föråldrade och till hinder för en utveckling mot ökad arbetsdemokrati. Jag kan inte hålla med fru Nettelbrandt om att statstjänstemannalagens bestämmelser skulle hindra en utveckling mot ökad arbetsdemokrati. Lagen hindrar sålunda inte att överläggning sker med personal, fackförening eller i företagsnämnd om frågor som man in te får träffa avtal om. Tvärtom har i förarbetena till lagen framhållits att det måste ligga i de offentliga arbetsgivarnas eget intresse att ta initiativ till överläggning i mer väsentliga frågor om administrationens utformning och verksamhet. Statstjänstemannalagen utgör inte heller något hinder mot att inom den statliga sektorn överlåta sådan fråga till att avgöras av personalen eller i en ordning där personalorganisationerna har inflytande, bara överlåtelsen inte sker i kollektivavtal. Möjligheterna att utvidga företagsdemokratin inom den statliga sektorn är således mycket goda. Det framgår också av direktiven för den utredning om försöksverksamhet med fördjupad företagsdemokrati inom statsförvaltningen som tillsattes hösten 1969. I direktiven anges som allmän utgångspunkt att företagsdemokratin i princip bör innebära medverkan av de anställda på alla beslutsnivåer. Härvid framhålls att inflytandet i första hand är av intresse när det gäller frågor med mera direkta återverkningar för den enskilde arbetstagaren, som t.ex. frågor om arbetets organisation och uppläggning samt arbetsmiljön. Enligt direktiven skall man i försöksverksamheten pröva bl.a. omfördelning av beslutsbefogenheten från nuvarande organ eller nivåer till andra organ eller nivåer inom myndigheten där de anställdas erfarenheter och synpunkter kan göra sig gällande i högre grad. Anställningsvillkoren för statstjänstemän är, tvärtemot vad fru Nettelbrandt enligt interpellationen tycks tro, utformade på ett annat sätt än för de anställda inom det enskilda näringslivet. De statliga anställningsvillkoren är i väsentliga delar gynnsammare. I 3 § stalstjänstemannalagen sägs bara att avtal inte får träffas om t.ex. ledningen och fördelningen av arbetet. Men som jag nyss framhöll är det inget i lagen som hindrar att beslutsbefogenheten i visst avseende överlämnas till de anställda. Fru Nettelbrandt säger också i interpellationen att anställningstryggheten är begränsad av att den fria uppsägningsrätten fortfarande utgör huvudprincipen. Med anledning av det yttrandet vill jag framhålla att statstjänstemännen har större trygghet i anställningen än vad som är vanligt på den privata arbetsmarknaden. Uppsägningsrätten är i statstjänstemannalagen noga reglerad, och i de fall uppsägning över huvud taget får ske skall den vara grundad på objektivt godtagbara skäl. En uppsägning kan dessutom överklagas, i sista hand till regeringsrätten. Vad gäller frågan om regeringen avser att föreslå att 3 8 statstjänstemannalagen upphävs eller ändras får jag hänvisa till att förhandlingsutredningen, som har till uppgift att bl.a. undersöka hur det nya förhandlingsrättssystemet för de offentliga tjänstemännen fungerar, för närvarande arbetar med en översyn av 3 § statstjänstemannalagen och motsvarande bestämmelse i kommunaltjänstemannalagen. Utredningen avser att redovisa sina överväganden i dessa frågor i ett delbetänkande. Som framgår av vad jag tidigare sagt har det inte kommit fram något som tyder på att statstjänstemannalagens «bestämmelser lägger hinder i vägen för en ökad arbetsdemokrati. Mitt svar på fru Nettelbrandts fråga blir därför att resultatet av pågående utredningar bör avvaktas och att det inte för närvarande finns anledning att föreslå någon ändring i 3 § statstjänstemannalagen.
Herr talman! Jag tackar statsrådet Löfberg för svaret på min interpellation. Om jag har tolkat det riktigt innehåller det en hel del intressanta upplysningar som man säkert kommer att fästa stor uppmärksamhet vid, inte minst från fackligt håll. Frågorna om ökad arbetsdemokrati har emellertid under senare år blivit mycket intensivt diskuterade, och det är väl inte meningen att vi här i dag skall dra upp själva sakfrågan med allt vad den kan gälla; jag tänker i varje fall inte göra det. Jag vill dock gärna göra den deklarationen att det är frågor som har den yttersta vikt både för den personliga arbetstillfredsställelsen och för produktiviteten. Dessa två målsättningar eliminerar ingalunda varandra, utan de stöttar tvärtom varandra. Olle Gunnarsson, som väl är något av både LO:s och socialdemokratiska partiets expert på dessa frågor, sade vid den senaste socialdemokratiska partikongressen att 8 32 i Arbetsgivareföreningens stadgar med rätta upplevs som ett hinder för en verklig demokratisering i företagen. Enligt mitt förmenande finns det i den paragrafen något som närmast kan betecknas just som ett hinder för en verklig demokratisering. Jag tror därför att det finns all anledning att överväga olika åtgärder i samband med denna paragraf. Men det har förts en alltför onyanserad debatt i dessa frågor, när man som krav endast ropar: »Bort med 8 321» Jag tror inte att man löser det riktigt så enkelt. Det gäller dock en paragraf i en särskild förenings stadgar. Det finns anledning att ändra på de grundläggande principer på vilka man inom olika föreningar kan basera de stadgar som skrivs. Men det som jag vidare tycker är verkligen otillfredsställande i denna debatt är att när § 32 anges, ser vi aldrig i detta sammanhang 3 § nämnas. Det är i alla fall så att det på den offentliga arbetsmarknaden finns bestämmelser av samma art — bestämmelser som till och med enligt mitt förmenande går längre i fråga om hårdhet än 8 32 i Arbetsgivareföreningens stadgar. Jag tycker då att man inte kan annat än att uppleva det som otillfredsställande, när de som ändå står regeringen nära väl kritiserar § 32 men inte inriktar sig på att få förändringar också av 3 8 statstjänstemannalagen och 3 § kommunaltjänstemannalagen. Jag sade att jag ansåg att dessa bestämmelser var hårdare till och med än 8 32. Det står i § 32 att det i kollektivavtal skall intas en bestämmelse om att arbetsgivaren har rätt att bl.a. leda och fördela arbetet. Men vi vet samtidigt att det de facto finns avtal på stora områden som inte alls innehåller just denna bestämmelse. Går vi i stället till 3 8, finner vi där en hård skrivning om att »avtal må ej träffas» om vissa frågor som är särskilt uppräknade, och jag har fattat denna bestämmelse som bindande. Enligt denna får inte avtal träffas, och det har mig veterligt inte heller gjorts i dessa frågor. Om vi sedan ser på sakinnehållet beträffande olika frågor som här regleras, finner vi att det i 3 § sägs att avtal inte får träffas om en sådan fråga som gäller arbetstidens förläggning. En sådan fråga är alltså icke avtalbar på den offentliga sidan, men på den privata sidan förekommer det i alla fall att man i någon mån avtalar även i frågor som gäller arbetstidens förläggning, i varje fall i fråga om smärre förskjutningar på en halvtimme eller en timme — och det är inte helt betydelselösa frågor. Går vi vidare när det gäller 3 8, finner vi att det enligt dessa bestämmelser är förbjudet att träffa avtal om rätt till annan ledighet än semester. Denna rätt finns till fullo på den privata sidan, och det träffas i stor utsträckning avtal i sådana frågor. Jag vill därför säga att i den mån § 32 är ett hinder för en verklig demokratisering — och jag har denna uppfattning — är 3 § ett ännu större hinder för en verklig demokratisering. Det finns därför all anledning att rikta uppmärksamheten just på denna bestämmelse. Statsrådet säger i sitt svar — jag förmodar att det är avsett att vara en lugnande upplysning — att det ju inte alls finns något hinder i lagen för att överläggning sker med personalen. Nej, fattas bara att det inte skulle finnas möjlighet att överlägga. Men statsrådet vill väl fördenskull inte påstå, att rätten att överlägga är lika mycket värd som rätten att förhandla. I så fall hade vi inte behövt föra en så omfattande diskussion när dessa bestämmelser en gång infördes. Jag tycker att det står i direkt strid mot det beslut som riksdagen har fattat om att bestämmelsen skall förhindra detta, om man inför överläggningsrätt med egentligen samma materiella innehåll. Över huvud taget var hela denna stora händelse, att man på den offentliga sidan fick en spikad förhandlingsrätt i enlighet med vad man redan tidigare hade på det privata området, ingen stor händelse, om man sätter ett likhetstecken mellan överläggningsrätten och förhandlingsrätten. Överläggningsrätten hade man nämligen, såvitt jag förstår, redan tidigare, men det var just steget fram till en fullt utvecklad förhandlingsrätt som var det betydelsefulla, när denna lagstiftning tillkom. Vidare säger statsrådet i svaret, att det måste ligga i de offentliga arbetsgivarnas eget intresse att ta upp överlägg Ding i sådana här frågor som rör väsentliga intressen. Ja, på centralt håll fungerar det i allmänhet väl. Men jag tror att det skulle vara för mycket sagt att det alltid gör det. Det finns ett intresse av att få till stånd överläggningar med motparten. Men ju längre ut man kommer i periferin, desto mindre är det intresset dokumenterat. Det förhåller sig väl ofta så, att man inte har en sådan utbyggd organisation. Man är inte tränad i förhandlingsarbete, varför man inte heller har någon vilja att ta kontakt för överläggningar. Även om det nu verkar så betryggande och lugnt att det, som statsrådet säger, ligger i arbetsgivarens intresse, är allt inte väl tillgodosett på denna punkt. Statsrådet sade vidare någonting som jag finner mycket anmärkningsvärt.

Det kan ju finnas två aspekter på detta konstaterande, och jag är inte riktigt säker beträffande tolkningen. Vi har alltså en lag som säger, att man inte får träffa avtal om vissa bestämda, uppräknade frågor. De anställda får alltså inte vara med och ha hälftenansvaret vid den slutgiltiga utformningen. Däremot skulle hela beslutanderätten kunna delegeras till dessa som enligt riksdagens beslut och lagens skrivning inte ens skall få vara med som medagerande vid träffandet av ett avtal. Detta är väl ändå en egendomlighet. Jag tycker det vore märkligt, om man på det sättet skulle kringgå lagens anda — det är för övrigt inte bara fråga om en anda, då ju skrivningen är fullständigt klar. Avses att man vid träffandet av kollektivavtal har att göra med de anställdas organisationer, medan man i detta fall, då arbetsgivaren skall kunna överlåta till de anställda att slutgiltigt fatta beslut i olika frågor, skall överlämna beslutsfattandet till de anställda vid sidan av organisationerna? Jag tror att den fackliga världen har ett stort behov av att få en konkretisering på dessa punkter. Direktiven för den utredning om försöksverksamhet med fördjupad företagsdemokrati inom statsförvaltningen som det talas om i svaret säger, att om det behövs skall det skapas rättsliga förutsättningar för ett aktivt deltagande i beslutsfattandet. Det skulle vara av intresse att här höra vad som avses med att skapa de rättsliga förutsättningarna — om det inte därmed avses just förändring av innehållet i 3 §.

Jag har stor förståelse för att man behöver en försöksverksamhet av detta slag, och jag är glad över att den har kommit i gång. I den mån den kan påskyndas är detta bara bra. Men ett klarläggande i denna riktning för den verksamheten tycker jag att det vore värdefullt att få här i dag. Självfallet har jag också förståelse för att frågor av denna art behöver utredas, men då skall vi åter komma ihåg att kravet på utredning gäller bestämmelserna både i enskilda stadgar och i lagen. Det går inte bara att ropa att den och den paragrafen skall bort och sedan säga att en annan paragraf av samma slag — eller t.o.m. hårdare — måste man ha långa utredningar om för att vidta ändringar i. Den andra sittande utredning, förhandlingsutredningen, som fått ett uppdrag avseende detta område och som också åberopas i svaret, tycker jag ur en synpunkt är märklig, vilket förtjänar att påpekas i detta sammanhang. Det är något som också påtalats förut i flera olika sammanhang utanför denna kammare. Utredningen har icke en enda representant för de anställda. är inte det, herr statsråd, märkligt att man när man tillsätter en utredning, som rör frågorna om hur man skall kunna demokratisera och ytterligare förändra förhandlingsformerna så att de ger större möjligheter till inflytande för de anställda, lämnar dessa helt utanför? Inte ens som experter har företrädare för dessa blivit kallade till utredningen i formell mening. Jag vet att representanter för de anställda en eller annan gång sammanträffat med utredningen, men det finns där inte någon formell representation från detta håll. Det låter sig säga att de anställda när utredningen är klar och det ligger ett färdigt förslag på bordet kan få ett ord med i laget. Alla vet emellertid att ett sådant inflytande ingalunda är av samma värde som när man får vara med vid framväxandet av ett förslag. Statsrådet ger mig vidare den upplysningen att anställningsvillkoren för statstjänstemän — tvärtemot vad jag tydligen förutsätts tro — är utformade på ett annat sätt än för de anställda inom det enskilda näringslivet. Jag tackar för denna upplysning. Efter 17 års verksamhet på det offentliga området var det inte precis någon nyhet för mig, men det var ändå värdefullt för mig att detta konstaterande gjordes. Det är emellertid kanske just denna långa verksamhet på det fackliga området som gör att jag dessutom vågar säga att det generella konstaterande, vilket statsrådet därefter gör, om att de statliga anställningsvillkoren i väsentliga delar är gynnsammare än de privata icke är helt korrekt. De är olika; det är en självklarhet, och det vet vi nog alla. Men statsrådet vill väl inte hävda att det är en riktig bild av verkligheten att påstå att de statliga villkoren i samtliga fall är gynnsammare. Låt mig anföra ett enda exempel, som ingalunda är betydelselöst för de frågor som finns med i interpellationen och i svaret och som rör tryggheten. Det har träffats ett avtal på den privata sidan som ger rätt till ersättning vid avgång efter vissa bestämda normer, jag tror att det kallas AGE. Någon motsvarande rätt finns veterligen inte på den statliga sidan. Det är alltså en klar fördel på den privata sidan — en fördel som just hänger samman med trygghetsförhållandena, som också är någonting mycket viktigt inte minst i våra dagar. Jag skulle vilja säga några ord om trygghetsaspekterna. Det finns stora luckor i tryggheten även på den offentliga sidan. Statsrådet anser att det råder en mycket större trygghet i anställ ningen där än vad som är vanligt på den privata sidan, men jag tror att statsrådet är beredd att hålla med mig om att allt inte är gott och väl. I den Hagnellska motionen som diskuterades så intensivt i förra veckan finns en skrivning som enligt min mening kan förtjäna att bli inläst till protokollet.

För egen del har jag under många år här i riksdagen drivit kravet på att man skulle tillsätta en utredning för att få till stånd lösningar av trygghetsfrågorna och ett skydd mot obefogade uppsägningar. Det är självklart att tanken på § 32 har funnits med i bilden, men det har också gällt tanken på 3 §. Under debatterna har även vid upprepade tillfällen lämnats exempel, inte minst från den offentliga sidan, på fall som inneburit en hårresande behandling av den anställde. Jag har tillsammans med mina partivänner varit ganska isolerad i fråga om detta krav. Åtminstone har inte regeringspartiets företrädare stött kravet, med ett enda undantag — det vill jag gärna erkänna — nämligen nuvarande justitieministern Geijer. Jag kan inte underlåta att säga att det var med ett visst nöje jag i vintras tog del av en intervju under rubriken »Strängt personligt» i Aftonbladet, där justitieministern blev tillfrågad vad han tyckte var det bästa som han hade föreslagit under sin tid som riksdagsman. Han sade då, att det viktigaste var motionerna med krav på skydd mot obefogade upp sägningar. Jag bad riksdagens upplysningstjänst att skaffa mig dessa herr Geijers motioner, ty jag kunde inte erinra mig att han hade väckt några sådana motioner. Däremot hade han på ett utomordentligt sätt stött mina motioner. Det befanns också att han inte hade väckt några egna motioner. Vad jag fick var hans anföranden i kammaren när vi hade en debatt i anslutning till mina motionskrav. Jag tycker inte att det är ur vägen att jag säger detta i det här sammanhanget, därför att när diskussionen nu rasar som värst kring § 32, glömmer man bort att det hårdaste motståndet kommit från just socialdemokratiskt håll då det gällt att få till stånd en utredning beträffande frågor av precis denna typ. En sådan utredning hade kunnat vara klar för länge sedan om man inte hade bromsat från det hållet. Det sades ofta i debatten här i kammaren att LO inte ville ha en utredning. När LO önskade detta skulle en utredning tillsättas. Att stora tjänstemannaorganisationer har gjort klara uttalanden i remissvar och i andra sammanhang om att en sådan utredning var önskvärd, tog man ingen hänsyn till. Jag vet inte riktigt vad slags jämlikhet som avses när det gäller hänsynstagande till olika grupper, om man på det sättet struntar i tjänstemännens krav.

Det påpekandet har gjorts tidigare i dessa debatter, och jag tycker inte att det är mindre cyniskt nu än tidigare. Det är nog ett ganska cyniskt svar till människor som blir ställda utan anställning, som anser sig ha blivit obefogat uppsagda — det är endast sådana fall det gäller — och som står där med den enda möjligheten i sin hand att gå till en administrativ instans och Ööverklaga. Statsrådet Löfberg vet väl hur lång tid det tar att föra ett ärende ända upp till regeringsrätten. Vad gör denna person på den offentliga sidan som inte har någon anställning, medan han väntar på att överklagningen skall bli klar? Om det inte finns något annat att hänvisa till på den offentliga sidan än just överklagningsmöjligheten, så tror jag det är bättre att lämna den helt vid sidan om. Det är i varje fall inte något som tillgodoser det krav på trygghet som man numera enligt mitt förmenande bör kunna ha rätt att ställa i en anställning.
Herr talman! Jag skall inte gå in på de problemkomplex som fru Nettelbrandt gav sig in på när det gäller tryggheten i arbetslivet i stort och där hon gjorde reklam för folkpartiet och för sina egna motioner. Det lär knappast finnas något område där inte folkpartiet här i riksdagen på ett eller annat sätt har varit före med en motion eller ett uttalande för att sedan kunna säga: Se, nu tar man upp dessa frågor. Nej, jag skall lämna den debatten åt sitt öde — den är inte värd att föras i detta sammanhang. Fru Nettelbrandt började med att understryka vikten av arbetsdemokrati — arbetsdemokratin är av yttersta vikt för både arbetstillfredsställelsen och produktiviteten. Jag instämmer i detta. Det är också därför som regeringen med sådan kraft har gått in för att fördjupa företagsdemokratin på sitt område. Och jag är mycket glad över att fru Nettelbrandt i detta sammanhang inte framfört anklagelser om passivitet, om att regeringen eller statsförvaltningen härvidlag ligger efter den privata sidan. Det brukar vi annars få höra i sådana sammanhang. Men det sade fru Nettelbrandt inte, och det noterar jag med tillfredsställelse. Så till några korta repliker. Fru Nettelbrandt har erinrat om att 3 8 i statstjänstemannalagen går längre än § 32 i SAF:s stadgar. Det tycker inte jag. Jag underströk det i interpellationssvaret, och jag skall återkomma till det. Men i det sammanhanget sade fru Nettelbrandt någonting om att regeringens representanter, som stormar så mot 8 32, inte inriktar sig på att göra någonting åt 3 §. Men det är just det vi gör, fru Nettelbrandt. Jag har i mitt interpellationssvar hänvisat till den utredning som pågår. Påståendet är alltså ogrundat. Regeringen har verkligen sin uppmärksamhet riktad på 3 §, och frågan ligger under utredning. Fru Nettelbrandt nonchalerar, tycker jag, överläggningar i organisationsfrågor; hon anser att de inte har någon större betydelse. Det vore väl märkligt, menar hon, om inte överläggningar i organisationsfrågor eller över huvud taget i frågor som inte är avtalbara kom till stånd. Det skulle ju vara en stor vinst. Det är ju mycket betydelsefullt att man i förhandlingsrättspropositionen så starkt tryckte på att organisationerna skulle beredas möjligheter till överläggningar i sådana icke avtalbara frågor. Jag tror att det är ganska unikt för statsförvaltningen att så sker. Jag tror inte att man på den privata sidan i tillnärmelsevis samma utsträckning som inom statsförvaltningen diskuterar även sådana frågor som ligger utanför det avtalbara området. Detta är en mycket väsentlig sak, som det gäller att slå vakt kring. Så kommer fru Nettelbrandt in på frågan om att överlåta befogenheter till de anställda och säger att det är ett mycket anmärkningsvärt uttalande som görs i interpellationssvaret. Men det är inte så märkvärdigt. Det har redan skett en sådan överlåtelse. I vissa frågor när det gäller anslag till förslagsverksamheten och viss personalvårdande verksamhet är våra företagsnämnder beslutande instanser. De har alltså övertagit myndighetens beslutsbefogenheter. Det är ett exempel på den delegering som 3 8 inte lägger något hinder i vägen för — men som däremot 8 32 — vad jag kan förstå — förhindrar. Det finns alltså inga tekniska hinder i 3 8 för sådan överlåtelse. Det finns ingen rätt till avgångsbidrag på statssidan, säger fru Nettelbrandt. Om hon betonar det rent juridiska när hon säger att det inte finns någon sådan rätt, så är det riktigt, men då skall man tillägga att de avgångsbidrag och engångsersättningar som vi har på statssidan när det gäller friställelser — det finns ju sådana — är betydligt generösare än på den privata sidan. Härtill vill jag gärna foga upplysningen att en diskussion just nu pågår inom avtalsverket med personalorganisationerna om ett trygghetsavtal. I detta sammanhang kommer givetvis sådana frågor som avgångsbidragen in i bilden. Fru Nettelbrandt tyckte att hänvisningen till möjligheten att överklaga hos regeringsrätten var cynisk. Jag vill understryka att denna möjlighet inte har någon avgörande betydelse, men den finns där, som en rättssäkerhetsgaranti. Jag tycker inte att man skall vifta bort den på det lättsinniga sätt som fru Nettelbrandt gör. Jag vill tillägga som en upplysning att det är ytterst få fall som går till regeringsrätten, men möjligheten finns, och därför ansåg jag att den borde omnämnas. Fru Nettelbrandt har gång på gång kommit in på att 3 § egentligen går längre än § 32. Hon har erinrat om att LO:s sekreterare Gunnarsson har sagt att § 32 har varit ett hinder för ökad arbetsdemokrati, och analogivis menar hon att därmed också 3 § måste vara ett hinder för ökad arbetsdemokrati. Jag har i mitt svar försökt utveckla att det inte förhåller sig så, och jag skall gärna anlägga ytterligare några synpunkter på denna mycket viktiga fråga. Det finns flera skillnader mellan dessa paragrafer som gör att fru Nettelbrandts analogi blir ganska missvisan de. Enligt § 32 i Arbetsgivareföreningens stadgar skall i kollektivavtal tas in bestämmelse att arbetsgivaren har rätt att fritt anta och avskeda arbetare och att leda och fördela arbetet. Som jag redan framhållit både i mitt interpellationssvar och i mitt senare inlägg finns det inget hinder i 3 8 statstjänstemannalagen för att den offentliga arbetsgivaren ger personalen ett inflytande även i dessa frågor. Jag har exemplifierat detta med företagsnämndernas beslutande befogenheter. För att man skall få klarhet beträffande i vilken utsträckning och i vilka former ett sådan inflytande kan utövas håller nu den statliga förvaltningsdemokratidelegationen, kallad DEFF, på med en mycket omfattande försöksverksamhet med fördjupad företagsdemokrati. Därvid skall man pröva vilka ändringar som kan behövas i instruktioner — och kanske t.o.m. lagtekniskt — för att möjliggöra en ökad arbetsdemokrati och även undersöka hur denna över huvud taget skall komma att slå.

Dessa frågor blir därför öppna för insyn och debatt för alla och envar på ett helt annat sätt än på den privata sektorn av arbetsmarknaden. Sedan gäller emellertid frågan — jag vill återigen understryka det — om de bedömningar som låg till grund för 1965 års förhandlingsrättsreform står sig i dag. Det är mot den bakgrunden som förhandlingsutredningen har fått till uppgift att bl.a. granska denna fråga. Som jag ser det bör därför resulta+ tet av utredningen avvaktas. Efter vad jag kan förstå har fru Nettelbrandt inte något annat direkt krav. Jag vill i det sammanhanget också framhålla att enligt direktiven bör utredningen i sitt arbete hålla nära kon takt med de statsanställdas huvudorganisationer. Enligt vad jag vet har den redan i olika sammanhang upprättat sådana kontakter. Det önskemål om inflytande och insyn för organisationerna som fru Nettelbrandt uttryckte är sålunda väl tillgodosett.

Herr talman! Jag delar statsrådets uppfattning att det är föga fruktbärande att diskutera vem som har tagit initiativ på detta område. Däremot delar jag inte uppfattningen att det inte har någon betydelse för dagen att man på socialdemokratiskt håll i mer än ett decennium har varit negativt inställd till frågor som vid detta laget borde ha kunnat lösas för de enskilda människorna. Jag tror inte att de har den uppfattningen att det var oväsentligt att man struntade i att göra något för ungefär tio år sedan när dessa krav började ställas. Statsrådet sade att regeringen har gått in med sådan kraft för att fördjupa företagsdemokratin. Ja, ett uppvaknande har onekligen skett, det vill jag gärna vitsorda. Däremot har det inte kommit särskilt tidigt. Att en utredning pågår tycker jag är välgörande. Man kan bara hoppas att den inte blir alltför långvarig. Jag tror att det finns möjligheter för den att lägga fram förslag på ett tidigt stadium. Om jag inte minns fel står det till och med i direktiven någonting om att det skall komma ett delbetänkande. Det skulle inte vara ur vägen att ändra på § 32, vilken utgör ett så stort hinder för en utvecklad företagsdemokrati. Jag har inte påstått att det offentliga ligger efter det privata, men jag har heller inte påstått att det offenliga ligger före. Det finns utomordentligt väl utvecklade förslag i demokratisk anda på såväl den ena som den andra sidan. För att våga mig på en generalisering tror jag inte att förslagen är bättre på den offentliga sidan. Men man skall nog akta sig för att göra generaliseringar utan att ha fullständigt underlag för dem. Statsrådet Löfberg ansåg att jag hade nedvärderat överläggningarna och sagt att dessa inte skulle ha någon större betydelse. Det föreligger dock en väsentlig skillnad härvidlag. Kan inte förhandlingsministern vitsorda att det är en avgörande skillnad mellan en överläggningsrätt och en förhandlingsrätt? Befogenheterna kan överlåtas, sade statsrådet, i frågor där avtal inte får träffas. Är det verkligen så som statsrådet säger, när han påstår att man inte kan se någon analogi mellan 8 32 och 3 8 därför att det orubbliga ordet >skall» ingår i § 32. Jag framhöll redan i mitt första inlägg — jag tror att det går att få saken bekräftad från den privata sidan — att denna bestämmelse inte är intagen i alla avtal. Man ser mellan fingrarna med detta. Stora förbund som Metallindustriarbetareförbundet och Industritjänstemannaförbundet kan nog ge exempel på avtal, där det som står i 8 32 icke finns intaget. Men det är något helt annat med en tvingande lag. I 3 § anges som exempel på en fråga, där man icke får träffa avtal, rätt till annan ledighet än semester. Menar alltså statsrådet Löfberg att de anställda skall kunna få själva besluta i frågan om rätt till annan ledighet än semester? Nej, jag förstår att statsrådet avser helt andra frågor, i vilka man skall kunna överlåta beslutanderätten, men det är ju en annan sak. Om vi skall tala om en urholkning av de begränsningar som finns i statstjänstemannalagen, får man väl ändå hålla sig till de frågorna och inte ta upp andra frågor av trivselkaraktär eller liknande, som det kan bli möjligt för de anställda att besluta om. Statsrådet Löfberg hänvisade till möjligheten i vissa fall för även statligt anställda att få avgångsersättning. Det är, märk väl, en möjlighet — inte en rättighet, som man träffat något avtal om. Man får gå till kungs, och man får vara glad för vad man får utan att i förväg veta hur mycket det blir. Jag tror därför att det var väsentligt överdrivet, för att inte säga direkt felaktigt när statsrådet karakteriserade dessa avgångsersättningar som betydligt mer generöst utformade än de som finns på den privata sidan. Hur de än blir utformade, vet den anställde ingenting i förväg om vad han egentligen kan få. Jag har hört talas om stora omorganisationer, där sådana ersättningar endast utgått i ett mycket begränsat antal fall. Det är en rättssäkerhetsgaranti, säger statsrådet Löfberg, med möjligheten att överklaga hos regeringsrätten. Det är riktigt, och jag tror också att denna överklagningsmöjlighet har en viss förebyggande effekt. Men den hjälper väldigt litet den stackars person som står där utan anställning. Det är också riktigt att möjligheten att överklaga utnyttjats i ett mycket litet antal fall. Jag har personligen under min tidigare fackliga verksamhet vid ett flertal tillfällen träffat på fall där man medvetet valt att inte överklaga därför att man visste att det skulle dra så långt ut på tiden, att man inte skulle få någon glädje av ett överklagande. Man skulle ändå bli nödsakad att under tiden sörja för sig på bästa möjliga sätt, och sedan hade kanske intresset för den anställning man blivit förpassad från upphört. Det är därför jag anser det vara en aning cyniskt att framhålla möjligheten till överklagande som en trygghetsgaranti i den konkreta situationen. Det är en rättssäkerhetsgaranti men knappast någon trygghetsgaranti. Statsrådet Löfberg sade vidare, att ändringar i lagstiftningen har det goda med sig att de föregås av utredningar och remissyttranden vilka är öppna för insyn. Men vad jag kritiserat är just att man inte har den typen av insyn i t.ex. förhandlingsutredningen. Den form av insyn man får genom spridda kontakter av informell art med de anställdas organisationer anser väl statsrådet ändå inte vara jämförbar med den insyn man får vid direkt medverkan i en utredning. Jag kan försäkra att man inom den fackliga världen har fäst avseende vid att man just i en utredning av den karaktär som förhandlingsutredningen inte får medverka direkt och säga sin mening om hur man anser att problemen bör lösas. När statsrådet säger att önskemålet om insyn redan är väl tillgodosett tycker jag därför att det är en föga riktig beskrivning av verkligheten.

Herr talman! Fru Nettelbrandt började med att säga att det var bra att ett uppvaknande skett från regeringens sida när det gäller fördjupad företagsdemokrati. Men hon kunde inte uraktlåta att vara litet elak och tillfogade att det är att beklaga att det inte har skett tidigare. Och fru Nettelbrandt tilllade också — hon tyckte kanske att detta verkade litet för bra för statens vidkommande — att staten ändå inte ligger före den privata företagsamheten; den är lika bra eller lika dålig. Men det är precis vad jag påstår att den gör: staten ligger i väsentliga avseenden före. Jag behöver inte gå så långt tillbaka i tiden som till 1944, då staten först började inrätta driftnämnder i försvaret vilka sedan blev en förebild för företagsnämnderna på den privata sektorn, utan jag kan hålla mig till dagsläget, och dess bättre kan jag också hålla mig till de anställdas egna uttalanden. Jag skall begränsa mig till den personal som står fru Nettelbrandt nära, nämligen de TCO-anslutna. TCO har i olika sammanhang uttryckt sin stora tillfredsställelse över att staten verkligen har varit före. Det går väl att ta kontakt med kollegerna i TCO för att få det bekräftat, fru Nettel brandt.

Om man undersöker detta närmare skall man finna att staten i många avseenden har drivit på diskussionen och varit först på plan. Och det är riktigt, det skall staten vara. Fru Nettelbrandt återkommer till 3 § och frågar om man verkligen kan överlåta en sådan fråga som exempelvis >annan ledighet än semester» till beslutanderätt åt personalen. Frågeställningen är något märklig. Den vittnar om att fru Nettelbrandt, så jurist hon är, ändå inte har begripit vad 3 § egentligen reglerar. Den reglerar ju frågan om vad man får träffa avtal om eller icke. Enligt 3 § kan Kungl. Maj:t tekniskt sett i offentligrättslig ordning överlåta en sådan rätt som det här är fråga om precis som har skett när det gäller den beslutanderätt vi har talat om. Jag kan gärna medge att detta inte sker i form av kollektivavtal utan genom en delegering i offentligrättslig ordning. Detta kan vi givetvis göra i frågor som enligt lagen skall vara offentligrättsligt reglerade. Fru Nettelbrandt säger till sist att den form av insyn hon önskar att per sonalen skall ha inte finns i förhandlingsutredningen. Jag vet inte vilken form av insyn fru Nettelbrandt önskar, men den form av insyn jag apostroferade i interpellationssvaret och i tidigare inlägg har man i förhandlingsutredningen. Man har den på ett mycket preliminärt stadium, som jag redan har understrukit. När förhandlingsutredningens resultat så småningom framläggs i form av ett betänkande, har personalen givetvis även i detta sammanhang möjlighet till insyn och möjlighet att anlägga synpunkter på förslaget, ty detta kommer då att remitteras i vanlig ordning, och som regel ser vi till att personalorganisationerna då det gäller frågor som berör personalen också får förslaget på remiss. Fru Nettelbrandt tycker att förhandlingsutredningen just är den typ av utredning i vilken personalen bör vara med. Jag undrar om fru Nettelbrandt egentligen vet vad utredningen skall syssla med totalt sett. Den har bl.a. till uppgift att undersöka hur arbetsgivarsidans förhandlingsorgan, statens avtalsverk, skall effektiviseras och organiseras. Är det en typ av frågor som personalen redan på utredningsstadiet skall ha ett avgörande inflytande på? Vi är tacksamma för att personalorganisationerna anlägger synpunkter även på detta förslag, och vi har haft hearings med dem i sammanhanget, men jag undrar, om det är så välbetänkt att låta dem sitta med i utredningen. Herr talman! Det var dessa synpunkter och kommentarer jag ville framföra med anledning av fru Nettelbrandts senaste inlägg.

Herr talman! Herr statsrådet uppmanar mig att ta kontakt med TCO kolleger. Det har jag redan gjort, och jag stöder mig på uppfattningar som framförts av ett stort antal förhandlare. Jag skulle emellertid vara tacksam om statsrådet vid något lämpligt tillfälle ta lade med kolleger på både TCO-området och andra områden för att höra om de tycker att den insyn som statsrådet talade om är tillräcklig. Såvitt jag vet tycker man att det är otillfredsställande att man inte får vara med i en utredning .som rör frågor av den här typen. Jurist eller icke — jag återkommer till en fråga om avtalbarheten. Statsrådet säger att 8 3 reglerar vad som skall vara avtalbart. Vad jag ville veta — och jag kanske kan få ett kort svar — var om just de frågor som finns upptagna där såsom icke avtalbara ingår i det komplex av frågor som man kan överlåta till ett ensidigt beslutande från de anställdas sida.

Herr talman! Debatten börjar påminna litet om den där diskussionen då fackföreningskassören hade fått förtroendet att åka ut och läsa upp förbundsordförandens tal. Det gjorde han pliktskyldigast och när han hade läst upp det var det någon som ställde frågor. Han blev nervös och läste upp talet en gång till och frågade sedan: »>Är det nu någon som inte begriper vad jag sagt?» Jag skulle gärna vilja upprepa vad jag redan sagt i mitt svar, att det i statstjänstemannalagen inte finns något hinder för en sådan överlåtelse i offentligrättslig ordning.
Herr talman! Historier är bra när de är roliga, men det är de så sällan när de används i seriösa sammanhang. Att berätta historier är ett sätt att komma ifrån vad saken verkligen gäller. Jag tackar ändå för att det har inlästs till protokollet att det enligt statsrådet Löfbergs uppfattning finns möjlighet att överlåta beslutanderätten i de frågor som enligt statstjänstemannalagen är undantagna t.o.m. från förhandlingar. Jag förutsätter att beslutanderätten inte gäller de anställda som står vid sidan om organisationerna, utan att be slutanderätten gäller just organisationerna.

Herr talman!

En rad olika studiemöjligheter erbjuds inom gymnasiet, särskilt i fråga om språken. Det är dock inte möjligt att tillhandahålla alla studiealternativ överallt. Pedagogiska synpunkter måste vägas mot krav på personella och materiella resurser. Statsmakterna har därför bl.a. uppställt som villkor för att undervisning skall få anordnas att ett visst minsta antal elever deltar. Av samma skäl har föreskrivits att samläsning skall ske. Även i de fall då antalet elever, som vill studera en viss kurs, inte uppnår det föreskrivna minimiantalet finns vissa möjligheter att anordna undervisning. Om därvid antalet veckotimmar minskas uppvägs detta av att, när elevantalet är särskilt lågt, den enskilde eleven kan få intensivare undervisning.

Herr talman! Jag vill tacka statsrådet Carlsson för svaret på min interpellation. Emellertid är det skriftligt utarbetade svar som jag har erhållit ganska allmänt hållet. Det tar egentligen inte upp de problem som jag har rest i min interpellation och ger inte några egentliga förslag till lösning av problemen. Detta gäller inte minst tillämpningar av de bestämmelser som finns. Statsrådet säger i svaret: »Även i de fall då antalet elever, som vill studera en viss kurs, inte uppnår det föreskrivna minimiantalet finns vissa möjligheter att anordna undervisning.» Om man uppnår minimiantalet eller överstiger detta, men kursen ändå inte blir av, vad händer då? Jag är alltså ute efter elevernas stadgeenliga rätt till undervisning. I 11 kap. 21 § skolstadgan heter det att »>undervisning enligt viss kurs i ämne får anordnas, om elevantalet vid undervisningens början är lägst åtta eller i fråga om helklassisk eller halvklassisk variant lägst fem». Det kan också innebära att en länsskolnämnd kan medge undantag, så att t.ex. undervisning kan ordnas med lägre elevantal. Men genom bortval av språk minskas underlaget för språkgrupperna. Sammanslagning av undervisningsgrupper måste ske, med avbrott i den kontinuerliga undervisningen som följd. Samläsning framtvingar att en elev får tillhöra en samläsningsgrupp under två veckotimmar och en annan grupp, med en annan lärare, under en veckotimme i samma språk.

Sådan framställning skall åtföljas av förslag till erforderliga justeringar av kursplanen. Särskilt bör vid sådan justering uppmärksammas det inslag av affärskorrespondens som skall ingå i B och C-språk på ekonomisk linje.» Detta yttrande har givit anledning till skiftande tolkningar. Enligt skolöverstyrelsens skrivelse till länsskolnämnderna skall en framställning från skolstyrelse till länsskolnämnd om gemensamt timtal för elever från olika linjer och grenar i B och C-språk åtföljas av förslag till justeringar av kursplanen. Jag skulle då vilja fråga: Avser dessa justeringar också reducering av kursen — sidantal o. s. v. — eller kvarstår kursomfånget enligt läroplan för gymnasiet medan antalet lärarledda schematimmar reduceras? Det förefaller mig som om den sistnämnda tolkningen är mest rimlig. Men på något håll har samtliga ämnestimmar enligt läroplanens timplaner inlagts på schemat, ett arrangemang som kan ha ett psykologiskt värde. Å andra sidan har elever ibland protesterat emot att kamraters bortval skall minska deras egna möjligheter till undervisning i ämnet, samtidigt som kraven kvarstår oförändrade. Detta förhållande har också påtalats från skolöverstyrelsens sida i oktober 1969. Därvid har man även uttalat att över huvud taget borde frågor i samband med de krympta undervisningsgrupperna i språk behandlas av alla länsskolnämnder gemensamt. Praxis i fråga om avsteg från de av Kungl. Maj:t fastställda timplanerna tycks för närvarande variera ganska mycket. I ett län reduceras t.ex. spanskans fem veckotimmar i årskurs 3 till två med fem elever, medan man i angränsande län läser fullt timtal med samma elevantal. En länsskolnämnd har rent av påbjudit samläsning mellan B och C-språkgrupp i årskurs 3. Också svenskämnet har på sina håll känning av samläsningsproblemen. Så blir fallet, när naturvetarna och ekonomerna har fått gemensam undervisning, varvid övning i affärskorrespondens måste bedrivas med ekonomerna på samma gång som naturvetarna ges andra uppgifter. Över huvud taget kan sägas att bortvalsmöjligheterna, samläsningarna mellan linjer och grenar med i princip från varandra avvikande kurser i språk och slutligen nedbantningarna av timtalen kan ge eleverna det intrycket, att B och C-språksstudier är en mer eller mindre frivillig, marginell aktivitet i gymnasiet. Det är ganska många språklärare som upplever denna situation som blockerande för att inte säga frustrerande. Språkinlärning måste innefatta en hel del trivialt gods för memorering och rutinmässig färdighetsträning — det anser jag vara alldeles klart. I undervisningen i B och C-språk förekommer för närvarande för litet av detta vardagsarbete, helt enkelt därför att läraren inte vågar tråka ut eleverna med t.ex. uttalsträning, strukturövning och förhör. Han har därför inte alltid samma möjligheter att garantera ett visst studieresultat som kollegerna med icke bortvalsämnen. Om jag återgår till själva problematiken, sådan jag har framställt den i min interpellation, visar det sig alltså, att länsskolnämnderna har behandlat dessa ärenden ganska olikartat. Jag skall ge några exempel. C-ryska i årskurs 3 med sex elever får två veckotimmar i stället för fem, C-spanska i årskurs 3 med sju elever får två veckotimmar i stället för fem och B-franska i årskurs 3 med fem elever får en veckotimme i stället för fyra. behovet lärartimmar skall vara lägsta möjliga har också lett till andra beslut som är en aning säregna. Det har exempelvis förekommit att länsskolnämnd har beordrat samläsning mellan C-ryska i årskurs 2 och årskurs 3 eller samläsning mellan B-franska och C-franska. I andra fall har länsskolnämnd krävt, att elever skall flytta från en skolenhet till en annan för att få fortsätta sina studier i ett valt språk. Indragning av engelska grupper i årskurs 3 har förekommit då elevantalet sjunkit, t.ex. på så sätt att 215 engelskläsande elever i nio klasser i språk sammanslagits till åtta grupper. Det måste väl ändå, herr statsråd, vara fel att slå sönder etablerade undervisningsgrupper för att spara två timmar i veckan. Det blir visserligen vissa ekonomiska besparingar, men det sker på bekostnad av undervisningens kvalitet. Därför har jag ställt frågan, om statsrådet anser det skäligt att gymnasieelevernas språkstudier skall försämras av ekonomiska skäl utan beaktande av pedagogiska synpunkter. Beträffande den halvklassiska varianten kan man konstatera att den ofta missgynnas, speciellt på orter med mer än en gymnasial skolenhet. Jag kan ge exempel på en stad med två gymnasier där man i vartdera gymnasiet har 14 elever som valt halvklassisk variant. Men länsskolnämnden beslutade att varianten endast får upprättas vid den ena skolenheten och detta fastän man inte behöver ha mer än fem elever i varianten. Man hade dock sammanlagt 28 i de två gymnasierna, och överskred därmed mycket kraftigt det fastställda minimiantalet. Men trots detta fick varianten upprättas bara i den ena skolenheten. I en annan stad ändrade länsskolnämnden praxis från det ena året till det andra och drog in den halvklassiska varianten vid tre skolenheter, trots att fler elever hade anmält sig dit än vad som krävdes i skolstadgan för variantens upprättande. En sådan änd ring får till konsekvens att eleverna väljer om i stället för att flytta till en annan skola. Ett skolbyte medför att en inarbetad kamratkrets brytes. Det medför också byte av lärare i samtliga ämnen och ofta nya läroböcker och ändrade arbetsformer. Det var anledningen till att jag frågade, om statsrådet anser det skäligt att möjligheterna att anordna halvoch helklassisk variant på orter med flera skolenheter skall kombineras med krav på eleverna att byta skola. Jag hoppas att statsrådet Carlsson nu kan lämna några ytterligare, kompletterande synpunkter på denna fråga utöver dem som jag fått i det avlämnade svaret.
Herr talman! Med herr talmannens tillåtelse får jag kanske fälla det värdeomdömet om denna eftermiddag att den har haft alltför mycket av remissdebattens sämsta sidor över sig, och det lider väl både herr Källstad och jag av nu mot slutet av debatten. Men jag skall ändå försöka att inte slarva ifrån mig utan svara på några av de frågor som herr Källstad tog upp. Först och främst vill jag då säga att vi här har att göra med ett allmänt skolproblem. Det berör inte bara gymnasieoch ungdomsutbildningen, utan vi har precis samma problem på vuxenutbildningens område, där bestämmelsen om minimiantal studerande är besvärlig, speciellt i glesbygderna. Både på vuxenutbildningens och på ungdomsutbildningens område är detta i grunden en resursfråga, alltså en fråga om hur mycket pengar vi har råd att satsa för att erbjuda olika möjligheter. Vårt andra dilemma på denna punkt är att vi vill skapa många valmöjligheter och att vi med en sådan strävan kan komma i situationer, där antalet studerande i en kurs inom en viss gren kan bli i lägsta laget. Herr Källstad frågade vad som händer om man underskrider minimiantalet elever. Ja, i vissa situationer får man begära dispens från länsskolnämnden för att få till stånd en prövning av huruvida det trots allt är rimligt att upprätthålla undervisningen. Om antalet elever går ned under minimiantalet under pågående läsår, bibehålls trots detta undervisningen till läsårets slut. Frågan om kursomfånget kan jag kort besvara med att detta självfallet måste kvarstå oförändrat, även om man gör den resursnedskärning som herr Källstad talar om och som jag antydde i mitt svar. Det är naturligtvis omöjligt att vid detta tillfälle gå in på en diskussion av de mer konkreta problem herr Källstad tog upp. Jag utgår emellertid från att skolöverstyrelsen i samband med det nya gymnasiets läroplan kommer att pröva dessa frågor. Jag vill erkänna att de inrymmer en hel del besvärliga problem. Det kan kanske vara relativt lättare att lösa dem på just det område, som herr Källstad tog upp, men inom andra sektorer av gymnasieskolan kan det bli betydligt mera komplicerat.

Herr talman! Det är riktigt, såsom statsrådet Carlsson säger, att detta är ett allmänt skolproblem. Han nämnde att det också förekommer inom vuxenutbildningens område. Vi diskuterade t.ex. häromdagen i riksdagen det minimikrav på 12 deltagare, som ställs inom vuxenutbildningen, och speciellt svårigheterna att upprätthålla detta elevantal inom glesbygdsområden. Givetvis är detta också en resursfråga. Men vad jag här är ute efter är elevernas stadgeenliga rätt till undervisning. Jag frågade alltså inte efter hur det förhåller sig när minimiantalet un derstiges — det har vi bestämmelser om — utan jag diskuterade detta intressanta och på något sätt felaktiga faktum att när minimiantalet överstiges så kraftigt som har skett i flera fall, man ändå inte får den stadgeenliga undervisning som man har rätt att få. Det är det som är problematiken. Jag nämnde nyss en stad. Det gör ingenting att jag talar om att det gällde Hälsingborg, där vi har två gymnasier. Där hade 14 elever från Olympiaskolan och 14 elever från Nicolaiskolan valt halvklassisk variant i gymnasiets årskurs 2. Denna avsågs bli förlagd till den ena skolan, till Nicolaiskolan. Ifrågavarande rektorer ansåg att problemet skulle kunna lösas, om länsskolnämnden medgav en uppdelning av de 28 eleverna i de två gymnasierna på två grupper i ämnet latin. Men länsskolnämnden fann inte skäl medge ifrågavarande delning och meddelade i ärendet följande: >Fyllnadstjänstgöring för lärare förutsätter inte att denna endast skall kunna beredas inom samma skolenhet eller ens på samma ort. Därest sådan fyllnadstjänstgöring ej kan anordnas i Hälsingborg, skall kontakt i god tid tas med skolstyrelserna i Landskrona, Ängelholm eller Klippan. Länsskolnämnden förutsätter att skolstyrelsen, om full tjänstgöring för ordinarie lärare icke kan beräknas, i mycket god tid vidtar förberedande åtgärder för dennes förflyttning till tjänst på annan ort.» Jag skall inte ta upp den specifika lärarproblematik som detta för med sig, även om det i och för sig är ett svårt och känsligt problem för denna kategori av lärare som har latin och grekiska. Men när det nya gymnasiet läsåret 1967/68 hunnit upp till årskurs 2 hade skolstyrelsen planerat för en latingrupp vid Nicolaiskolan och en vid Olympiaskolan. Länsskolnämnden beslöt emellertid att grupperna skulle slås ihop till en klass, en halvklassisk variant, och den klassen skulle förläggas till den ena skolan. Det är givet att en sådan flyttning av eleverna från en skola till en annan i och för sig är otillfredsställande. Man måste byta miljö och lärare. Det har vissa ekonomiska fördelar, förmodar jag, men detta är ändå inte tillfredsställande, ty det är ju elevernas bästa och deras stadgeenliga rätt till undervisning som det är fråga om. Jag kan ge liknande exempel från Stockholm. I Brännkyrka valde fem elever halvklassisk variant men fick icke denna, fastän de uppnått rätt minimiantal. Vid Norra Real valde sex elever halvklassisk variant. De skulle flyttas till Norra Latin för att kunna få denna undervisning, men de var inte intresserade av att byta skola utan valde om. Samma sak hände vid Södra Latin, där sex elever som också valde halvklassisk variant skulle flyttas till Skanstull, men de valde om i stället. Resultatet är att eleverna inte väljer halvklassisk linje för året 1970/71, trots att de kanske hade önskat detta. Resultatet blir alltså att man slår ihjäl ämnet med den metod som man tillämpar. Jag har velat föra detta på tal och fästa statsrådets uppmärksamhet vid detta faktum. Statsrådet hänvisar till skolöverstyrelsen. Jag betvivlar inte skolöverstyrelsens vilja och goda intentioner, men faktum är att skolöverstyrelsens uttalande av den 8 april 1968 givit skiftande tolkningsmöjligheter till resultat. Jag är glad att statsrådet sagt att detta inrymmer besvärliga problem, och jag vill slutligen uttala förhoppningen att vi kan hitta en väg för att dessa elever i den halvklassiska eller heiklassiska linjen inte skall behöva välja om i de fall då så stort antal elever anmält sig som enligt stadgan behövs för att undervisningen skall komma till stånd.
Herr talman! Herr Hellström har frågat mig, om jag vill medverka dels till att en förstärkning sker av de ekonomiska och personella resurserna för det utvecklingsarbete för läromedel som bedrivs i samhällets egen regi, främst genom Utbildningsförlaget och SUAB, dels till att en central inköpsorganisation för läromedel kommer till stånd för att effektivt kunna främja olika utbildningspolitiska mål. Läromedelsutveckling ingår som en viktig del av reformeringen av utbildningsväsendet. Ökade resurser har också ställts till förfogande för forskningsoch utvecklingsarbete på området. I detta arbete har de s.k. undervisningssystemen, eller läromedelssystemen, väckt särskilt intresse. Ett system skall enligt sin definition garantera att samtliga för undervisningen uppställda mål uppfylls, alltså även de sociala målen. Om det är möjligt att framställa läromedel som i rimlig grad motsvarar dessa krav vet man för dagen inte med säkerhet. Undervisningsteknologins effekter för skolans sociala mål diskuteras för närvarande livligt både inom den pedagogiska forskningen och inom skolväsendet. Denna fråga måste följas med stor uppmärksamhet de närmaste åren. Jag har i årets statsverksproposition även uttalat att ett undervisningssystem för att kunna tas i allmänt bruk inom skolan först måste ha utprövats, d.v.s. i praktisk verklighet ha visat sig svara mot de mål för skolarbetet som uppställts i läroplanen. Genom beslut den 6 maj 1970 har Kungl. Maj:t bemyndigat skolöverstyrelsen att utfärda anvisningar för utprövningen och användandet av undervisningsoch läromedelssystem och för utprövningen av sådana läromedel som inte faller un der läroboksnämndens granskning. Interpellantens frågeställningar omfattas till stor del av läromedelsutredningens arbete. Utredningen torde under innevarande år komma att framlägga ett betänkande rörande forskning, utveckling och prövning av läromedel.

Herr talman! Jag får tacka utbildningsministern för svaret på min interpellation. Bakgrunden till interpellationen är den starka expansion av den undervisningsteknologiska industrin som skett, internationellt och kanske framför allt i Förenta staterna. Den fråga som ligger bakom interpellationen allmänt sett är: Kan privatekonomiska intressen försörja oss med offentliga nyttigheter? Den amerikanske politikern Michael Harrington, som nyligen besökte Sverige, har sökt analysera den privata undervisningeller läromedelsindustrins effekter på de samhälleliga utbildningsmålen. Bakgrunden är just ett ökat engagemang för olika sociala sektorer från privatföretagens sida och en beredvillighet från vissa centrala och kommunala myndigheter att överlåta den sociala behovstäckningen på privata intressen. På utbildningssidan är den tendensen påtaglig, menar Harrington. Den kvantitativa utbildningsexplosionen löper parallellt med en snabb teknisk utveckling på t.ex. dataoch elektronikområdet. Det har varit naturligt för dataföretag, för TV bolag och för många andra att ge sig in på utbildningsmarknaden och driva fram ett pedagogiskt utvecklingsarbete inom sina respektive produktionsområden för att åstadkomma olika slags utbildningssystem, undervisningsmaskiner O. S. V. Harrington förutspår och ger exempel på en utveckling där skolornas utbildningsmål snedvrids och indirekt styrs av de läromedelssystem som de stora industrierna mer eller mindre kan tvinga på dem. Man får en situation, menar Harrington, där IBM söker marknadsandelar för datastyrd undervisning, CBS för television, Xerox för sin speciella typ av undervisningsmaskiner o.s.v. Men en anpassning av undervisningsteknologin till utbildningsmålen kommer att saknas. Konsumentönskemål från enskilda skolor kan inte hävda sig inför industrijättarnas kamp om en ny marknad motiverad från olika företagsintressen. Nu kan man fråga sig om den amerikanska utvecklingen, som han beskriver, har någon som helst relevans för svensk del. På många sätt har den inte det. Vi har i Sverige för det första inte alls hunnit så långt på undervisningsteknologins område som i Amerika. Vi har vidare i Sverige en stark icke privat produktion av läromedel och utvecklingsarbete på läromedel. Vi har en jämfört med andra länder tämligen välutbyggd testorganisation, en samhällelig läromedelskontroll, och den offentliga sektorn har både möjligheter och ambitioner att hävda de utbildningspo litiska målen på ett annat sätt än i Förenta staterna. Jag tror ändå att det finns anledning att hysa en viss oro för utvecklingen i Sverige — jag skall återkomma till det. Men framför allt — genom att vi bara är i början av den undervisningsteknologiska expansionen i Sverige — så har det svenska samhället och staten ett särskilt ansvar för att ta tag i och styra utvecklingen här i landet, som i andra länder redan har hunnit gå snett. Undervisningsteknologin påverkar ju skolans mål och de sociala målen på en rad olika sätt. Jag har i interpellationen exemplifierat hur olika typer av undervisningsteknologi kan påverka individualiseringsmål, mål om samarbete och social träning i skolan samt mål om ett demokratiskt medinflytande i olika skolformer. Det torde vara tekniskt möjligt att utveckla undervisningsteknologin eller delar av den, så att den kommer att stödja dessa mål och inte motarbeta dem. Men frågan är om en till största delen privat läromedelsproduktion kan styras i den riktningen. Flera faktorer talar emot att detta blir lätt att åstadkomma. För de stora dataoch elektronikkoncernerna är undervisningsmarknaden en marginell marknad. Deras produkter har i huvudsak andra användningsområden. Läromedelsproduktutvecklingen blir ett område, där man sannolikt också i fortsättningen mera kommer att intressera sig för att produkten är väl anpassad till företagens vanliga produktionsmönster än till svenska samhällets utbildningsmål. Från den utgångspunkten har jag velat peka på områden, där samhället snabbt måste ta tag i utvecklingen. Det är två saker jag har tagit upp, dels frågan om en förstärkning av de ekonomiska och personella resurserna i Utbildningsförlaget och i SUAB, dels frågan om en central inköpsoch upphandlingsorganisation. Även om vi driver ett mycket starkt samhälleligt utvecklings arbete i Sverige på det undervisningsteknologiska området, kommer vi ändå att ha svårt att kunna anpassa de utländska läromedelssystemen till de svenska utbildningsmålen, om varje kommun för sig och olika statliga utbildningsinstitutioner för sig handlar direkt med de stora producenterna. Därför anser jag att en central inköpsoch upphandlingsorganisation, där staten, kommunerna och kanske även folkbildningsrörelserna är representerade, skulle kunna få till uppgift att driva på utvecklingsarbetet och att följa med i de internationella förändringarna.

En sådan organisation bör också kunna åstadkomma en prispress på läromedelsprodukterna som inte är möjlig om kommunerna sköter upphandlingen var för sig. Slutligen skulle kanske en sådan organisation, med uppgifter delvis likartade dem apoteksbolaget och försvarets materielverk har inom sina respektive områden, möjligen vara nödvändig för att inte den statliga kontrollen av de läromedel som går ut i skolorna skall bli illusorisk i framtiden. Många läromedel kommer nämligen att utgöras inte av lättkontrollerade böcker utan av TV-program med korta produktionstider som snabbt kan omsättas på marknaden. Här skulle den statliga kontrollorganisationen alltså ha att operera med en kanal för läromedel i stället för många hundra. På detta förslag svarar nu utbildningsministern med en hänvisning till att det inom Kommunförbundet pågår diskussioner om dessa problem. Det är delvis riktigt, men vad Kommunförbundet syftar till är inte den typ av inköpsoch upphandlingsorganisation som jag har avsett. Kommunförbundet för diskussioner om en form av central organisation för distribution, som också skulle ha möjlighet att förhandla direkt med förlagen om inköp av läromedel. Huvudsyftet för Kommunförbundet är att pressa priserna snarare än de tre eller fyra andra målsättningar som jag har ställt upp. Det är alltså en organisation som kommer att få mindre räckvidd också på det kommunala området än den organisation som jag avser. Självfallet får den dessutom mindre räckvidd även därigenom att staten inte är med. Utbildningsministern hänvisar alltså till att dessa diskussioner pågår och bör avvaktas. Men staten är ju en intressent i utbildningspolitiken i lika hög grad som kommunerna. Menar man att denna idé i och för sig är värd att pröva, finns det väl skäl för staten att inte enbart avvakta de diskussioner som förs i Kommunförbundet utan, parallellt i varje fall, själv pröva denna fråga för sin egen del. I detta sammanhang bör man kanske peka på vad som sades något tidigare i interpellationssvaret. Jag finner det glädjande att skolöverstyrelsen den 6 maj har fått utvidgat bemyndigande att göra anvisningar för utprövningen och användandet av också läromedelssystem. Den kontrollen är utmärkt, men den blir passiv. Genom den kontrollform som skolöverstyrelsen har fått genom beslutet kan den inte påverka utvecklingsarbetet på läromedelssystem, vilket var tanken med den centrala inköpsoch upphandlingsorganisationen. I interpellationssvaret tar statsrådet allvarligt på frågan om möjligheterna att anpassa läromedelssystemen till skolans sociala mål och över huvud taget till utbildningsmålen. Jag har fattat svaret så att utbildningsministern är beredd att ge Utbildningsförlaget goda resurser i framtiden för att driva innovationsarbetet på detta område, och det är jag glad för. Däremot berör svaret inte frågan om Svenska utvecklings AB . Detta ligger under industridepartementet, men i den proposition som skrevs vid SUAB:s tillkomst sades klart ifrån att en av dess uppgifter är att prioritera läromedelsområdet. Bakgrunden till den diskussion som nu förs om SUAB:s roll är den analys som TCO har gjort av forskningspolitiken i såväl offentliga organ som privata företag. TCO menar att en stor know-how om utvecklingsarbetet inom såväl offentliga organ som privata företag finns samlad i Wallenberggruppens utvecklingsbolag Incentive. TCO pekar också på hur dels Incentive, dels SUAB har prioriterat på det sociala området ungefär likartade utvecklingsområden — det gäller bl.a. läromedelssystemen. Vidare pekar TCO på att trots att det statliga och det privata företaget prioriterar samma områden saknar otvivelaktigt SUAB de informationskanaler och de kontakter för utvecklingsarbetet på det offentliga och det privata området som finns inom Incentive. TCO:s rapport kan i detta avseende ses som en varning för att en del av utvecklingsarbetet på socialt angelägna områden skall ske i Incentives regi och med privata målsättningar snarare än i samhällsägda organ och med samhälleliga målsättningar. Mot den bakgrunden har jag alltså ställt frågan till utbildningsministern, om han är beredd att också ge SUAB ökade ekonomiska och kanske framför allt ökade personella resurser att skapa en sådan struktur för SUAB att kontaktoch informationsnätet blir sådant att samhället kan ligga väl framme i utvecklingen också här. På den punkten har inget svar lämnats. Helhetsbilden är dock den, att i Sverige har samhället skapat sig en betydligt starkare ställning på undervisningsmarknaden än vad man gjort i andra länder. Man har inrättat Utbildningsförlaget, som såvitt jag förstår har fått en utomordentligt god start. Man har fattat beslut om att statliga läromedelsbe ställningar skall kanaliseras via Utbildningsförlaget. Sö har, som utbildningsministern nyss sade, bemyndigats att utpröva nya läromedelssystem. SUAB har fått i uppgift att prioritera dessa områden. TRU-kommittén bedriver ett praktiskt arbete på att utveckla olika typer av vad som måste sägas vara en form av integrerade läromedelssystem. Slutligen har vi sannolikt i Sverige en i varje fall mindre dålig kontrollapparat för de enskilda läromedlen än man har i andra länder. Sammanfattningsvis och mot den bakgrund jag försökt ge anser jag emellertid att samhället, trots den relativt goda bilden, måste flytta fram sina positioner mycket starkt nu inför den undervisningsteknologiska expansion som vi i Sverige bara är i början av. Läromedelskontrollen har jag tidigare pekat på såsom en avgörande fråga. Hur skall vi kunna utforma denna verksamhet så att den inte blir en nullitet eller illusorisk i en värld, där traditionella läroböcker är underordnade eller i varje fall sidoordnade TV-program med korta produktionstider o. s. v.?

Herr talman! Den uppräkning av det samhälleliga inflytande som herr Hellström gjorde mot slutet av sitt anförande förkortar min replik. Jag hade tänkt att använda detta som ett argu ment för interpellationssvarets utformning. Det förkortar kanske också debatten, vilket hälsas med tillfredsställelse. Jag åberopar alltså helt kort herr Hellströms uppräkning. Jag kan också ansluta mig till den analys som interpellanten gjorde av Michael Harringtons «bedömningar. Även om dessa gäller det amerikanska samhället, bör de också kunna ge en vägledning vid framtidsbedömningen för vår del; i varje fall kan de visa vilka faror som vi kan råka ut för om vi bedriver en låt-gå-politik på detta område. Det skulle naturligtvis ur utbildningssynpunkt vara utomordentligt olyckligt, om det i läromedelsproduktionen inte blir en rimlig anpassning till de utbildningsmål som samhället ställer upp via beslut i riksdagen. Därför har jag sett det som en utomordentligt viktig uppgift för regeringen och skolöverstyrelsen att arbeta för att utbildningsmålen också i detta avseende verkligen skall kunna realiseras. Jag skulle därför kanske också något kunna modifiera interpellationssvaret så till vida att jag säger att »bl.a.» läromedelsutredningens betänkande och »bl.a.> ställningstagandet från Svenska kommunförbundet bör avvaktas. Självfallet måste också staten som intressent aktivt följa utvecklingen och, om så anses erforderligt, vidta åtgärder. Jag vet emellertid att läromedelsutredningens betänkande kan väntas inom kort, och jag kan alltså försäkra att dess arbete inte i något avseende kommer att fördröja åtgärder från statens sida på detta område. Jag vill också understryka att Utbildningsförlaget har en utomordentligt viktig roll i detta arbete och att erfarenheterna från de hittillsvarande insatserna ur både ekonomisk och pedagogisk synpunkt är tillfredsställande. Jag tror att vi nu har en effektiv och bra grundorganisation för det fortsatta arbetet. Jag har inte velat gå in närmare på SUAB med hänsyn till att det tillhör ett annat departements verksamhetsområde. Jag vill av det skälet bara uttrycka en principiell uppfattning och kanske framför allt betona att det är ett nytt företag och att det därför inte rimligen är att göra företaget rättvisa att bedöma det efter dess hittillsvarande aktiviteter och inflytande. Jag har emellertid den principiella uppfattningen att företaget har, precis som det angivits vid företagets start, en väsentlig uppgift att fylla för den framtida skolpolitiken. Jag räknar med ett nära samarbete på den punkten över de departementala gränser, som skiljer våra olika företag åt, för att kunna bjuda den privata marknaden inte bara en likvärdig konkurrens utan en effektivare konkurrens. Jag är övertygad om att SUAB har förutsättningar att klara den uppgiften.

Det behövs, menar jag, en intensifierad offentlig diskussion kring läromedlens innehåll och utformning. Frågan om läromedelsgranskningens former och uppgifter är för närvarande föremål för en offentlig utredning; jag skall inte närmare gå in på den saken. Men jag tycker att det borde vara självklart att både lärare och elever skall ges möjlighet att i organiserad form yttra sig över de läromedel som används i undervisningen. Samhället utövar ett ganska avgörande inflytande över läromedelsproduktionen. Såvitt jag kan begripa sker detta på tre sätt: för det första genom att skolstyrelsen fastställer läroplaner, för det andra genom att statens läroboksnämnd utövar både kvalitetsoch priskontroll över en betydande del av produktionen och för det tredje genom att kommunerna uppträder som köpare av nästan hela produktionen. Detta inflytande på olika nivåer tycks enligt min uppfattning kunna garantera att undervisningens målsättning avspeglas i läromedlen. För att bättre garantera att den allmänna målsättningen följs utan att samtidigt likriktning blir följden bör man emellertid söka skapa ordentliga möjligheter för enskilda och organisationer att i lämplig instans överklaga läroboksnämndens beslut. Jag anser att det också behövs intensifierad pedagogisk forskning i fråga om läromedlens lämpliga utformning. Jag skulle vilja understryka ett gammalt folkpartikrav på ett, huvudsakligen med offentliga medel finansierat institut för läromedelsforskning, i vilket alla myndigheter, organisationer och enskilda företag, som är verksamma på det pedagogiska området, skulle erbjudas att bli intressenter. Ett sådant institut skulle möjliggöra intensivare erfarenhetsutbyte och ökade forskningsresurser. Där skulle man också kunna inkludera vad herr Hellström speciellt är ute efter, d.v.s. en lösning av de undervisningsteknologiska frågorna.

Herr talman! Jag tror att herr Källstad är litet aningslös, om jag fattade honom rätt, då han menar att de samhälleliga kontrollfunktioner som för närvarande finns skulle vara i stort sett tillräckliga, förutom forskningsfunktionen. När det gäller prisfrågan som han exemplifierade med har t.ex. prisoch kartellnämnden kritiserat den uppläggning som det nuvarande prissystemet på läroboksmarknaden har. Jag tror vidare att kommunerna har mycket små möjligheter att bevaka de utbildningspolitiska målen gentemot ett fåtal ofta internationellt ägda koncerner på dataoch elektronikområdet. Detta stärker enligt min mening snarast argumentationen för en dylik upphandlingsoch inköpsorganisation av central karaktär. Herr Källstad varnade för likriktning av innehållet i läromedlen. Han säger att läroplanerna måste återspeglas i läromedlen. Det är självfallet helt riktigt. Jag vet inte riktigt vad han avsåg med att detta inte får leda till någon likriktning av innehållet. Jag kan ta ett exempel, som också har anknytning till den diskussion vi för om undervisningsteknologin. Ett av skolans mål är ju en viss form av demokratiskt medinflytande på uppläggningen av undervisningen inom de ramar som läroplanen sätter. Många av de läromedelspaket som inryms i olika läromedelssystem produceras för närvarande av ett fåtal koncerner i mycket stora upplagor för att de ekonomiskt skall bära sig för koncernerna och ge god vinst. Möjligheterna för skolorna själva att medverka vid tillkomsten av TV-program och TV-kassetter, att göra korrigeringar, i viss mån göra sin egen uppläggning av programmen, är helt obefintliga i några dylika integrerade TV-system som nu säljs till kommunerna. Det är rätt dyr utrustning som kommunerna här ger sig in på att skaffa. Samtidigt pågår på annat håll utvecklingsarbete just för att skapa dylika integrerade TV-system, där det emellertid finns möjlighet för de enskilda skolorna att i viss mån så att säga gå in i kassetten, korrigera och bygga upp sitt eget undervisningsprogram. Man är alltså inte bunden till det program som har producerats i mycket stora upplagor för en mycket stor marknad. Det finns alltså exempel på läromedelssystem som icke ger några möjligheter till s.k. medinflytande för den enskilda skolan, och det pågår å andra sidan utvecklingsarbete med sådana system som ger de enskilda skolorna en viss möjlighet att ingripa i programmens uppläggning. Det är givet att kommunerna själva inte har någon som helst möjlighet att överblicka de här sakerna. Jag menar att den centrala inköpsoch upphandlingsorganisationen här skulle ha en stor uppgift, och detta är ett konkret exempel på hur man kan främja uppnåendet av den målsättning som interpellationen efterlyser. Jag kan göra min replik till utbildningsministern mycket kort efter hans senaste inlägg med precisering av innehållet i interpellationssvaret. Jag tycker det är utomordentligt glädjande att utbildningsministern klart deklarerar att staten är beredd att aktivt arbeta inom detta område parallellt med det arbete som pågår genom läromedelsutredningen, Kommunförbundet o.s.v.

: Herr talman! Eftersom herr Hellström i sin. interpellation frågade statsrådet om en förstärkning av de ekonomiska och personella resurserna för det utvecklingsarbete för läromedel som bedrivs i samhällets egen regi, skulle jag här helt kort vilja peka på en punkt, där jag menar att det verkligen behövs en förstärkning av de ekonomiska resurserna. Jag tänker på statens läroboksnämnd och dess arbete. Såvitt jag begriper har nämnden bris tande resurser. Författningen för statens läroboksnämnd är ganska diffus, och den är väl också ganska ålderstigen vid det här laget. För det första står det ingenting t.ex. om fackskolans läroböcker eller om böckerna i korrespondensundervisningen, och för det andra hamnar en hel del av de numera vanliga läromedlen utanför nämndens verksamhetsfält, t.ex. alla skolprogram, audiovisuella hjälpmedel, stenciler, kompletterande litteratur o.s.v. Läroboksnämndens resurser behöver alltså förstärkas. Nämndens arbete begränsar sig till de konventionella skolböckerna, och den har såvitt jag förstår inte tillräcklig bredd och sakkunskap. Nu har den sittande läromedelsutredningen föreslagit vissa förbättringar, dels att andra läromedel än böcker skall granskas, dels att det skall bedrivas en försöksverksamhet där lärare och elever skall granska de nya läromedlen. Detta är välkomna förbättringar, men det behövs ytterligare åtgärder. Kunde det leda till att i varje fall den statliga läroboksnämndens ekonomiska och personella resurser förstärks, vore det ett gott resultat. Granskning av fullmakten företas inför chefen för justitiedepartementet i närvaro av vederbörande fullmäktige i riksbanken och riksgäldskontoret.

ekonomiska debatten i anslutning till kompletteringspropositionen fredagen den 29 maj, då ett stort antal ärenden föreligger till avgörande i kammaren. Det är därför inte uteslutet att det kan bli ofrånkomligt att anordna arbetsplenum även lördagen den 30 maj, som enligt den i januari upprättade preliminära planen avsågs skola tas i anspråk endast om så blev erforderligt på grund av skiljaktiga beslut i kamrarna.
Herr talman! Herr Adamsson har frågat chefen för kommunikationsdepartementet om han avser att vidtaga åtgärder till förhindrande av att s.k. bordsantenner för TV-apparater förses med kontaktdon som kan användas i uttag för starkström. Enligt fastställd ärendefördelning ankommer det på mig att besvara interpellationen. Det har under årens lopp inträffat ett antal allvarliga olycksfall, som orsakats av att bordsantenner för TV blivit strömförande. Det är framför allt barn som drabbats. Olyckorna har inträffat genom att den stickkontakt, som antennen är försedd med och som är avsedd att sättas in i TV-apparaten, i stället satts in i ett vanligt vägguttag för starkström. Kontakterna har i des sa fall haft en från säkerhetssynpunkt olämplig konstruktion. Frågan om åtgärder för att minska riskerna för nämnda slag av olycksfall har uppmärksammats såväl i Sverige som i andra länder och har ingående behandlats av de internationella organ som utarbetar rekommendationer på elsäkerhetsområdet. Ett resultat härav är att kommerskollegium, som är ansvarig myndighet för sådana frågor, skärpt provningsbestämmelserna för TV-apparater och andra slag av teletekniska apparater. Efter den 1 juli 1967 skall sålunda nytillverkade TV-apparater ha sådant utförande att det för antennanslutning krävs en speciell typ av stickkontakt, som inte går att föra in i ett vanligt vägguttag för starkström. Svenska elektriska materielkonirollanstalten , som svarar för den elektriska materielkontrollen, har bl.a. genom cirkulärskrivelser till radiooch TV-handlare samt = serviceverkstäder uppmanat dessa att upphöra med försäljningen av bordsantenner, som är försedda med stickkontakt av olämplig konstruktion, och att upplysa allmänheten om att sådana stickkontakter bör bytas ut. Informationen om riskerna med sådana stickkontakter och s.k. banankontakter har även förekommit i radio, TV och press. Enligt vad jag erfarit tyder gjorda undersökningar på att någon försäljning genom radiooch TV-handlare av bordsantenner med farliga stickkontakter inte längre förekommer. Beträffande TV-apparater med an :ennintag av äldre typ är det angeläget att försöka förmå innehavarna att ta tillvara de möjligheter som finns att på ett enkelt och billigt sätt undvika olyckor. För antennanslutning till sådana apparater finns stickkontakter av hårdplast, som inte kan föras in i ett vanligt vägguttag för starkström. Vidare finns möjlighet att genom en enkel tillsats till TV-apparatens antennintag an passa detta för användning av den nya typen av stickkontakt. För att informationen i dessa frågor skall nå ut till allmänheten är det viktigt att massmedia även i fortsättningen lämnar sin medverkan. Enligt min mening måste den information som förmedlas av TV i detta fall tillmätas särskilt värde. Vidare förutsätter jag att radiooch TV-handlare samt serviceverkstäder aktivt medverkar till att de äldre apparater som de reparerar eller får i utbyte förses med moderna antennanslutningar. Avslutningsvis vill jag nämna att förslag till ändringar i 1902 års lag om elektriska anläggningar inom kort kommer att föreläggas riksdagen. Ett genomförande av förslaget kommer att ge ökade möjligheter att meddela säkerhetsföreskrifter beträffande elektriska apparater av olika slag. Om den information och rådgivning som jag här förordat inte leder till tillfredsställande resultat kan det bli aktuellt att överväga säkerhetsföreskrifter även för äldre TV apparater.
Herr talman! Jag ber att till statsrådet Wickman få framföra mitt tack för det enligt min mening mycket positiva svaret på min interpellation. Det ger belägg för det som jag i interpellationen framhållit, nämligen att det numera inte säljs antenner av den typ som kan förorsaka olyckor av det slag jag berört. Alltjämt finns emellertid kvar alltför mycket äldre materiel som används och som leder till att dylika olyckor fortfarande inträffar. Statsrådet har särskilt tryckt på upplysningsverksamheten och understryker radiooch TV-handlarnas och serviceverkstädernas ansvar i detta sammanhang men framhåller också massmedias möjligheter att informera om risker som föreligger vid användning av de aktuella äldre typerna av bordsantenner. Enligt mitt bedömande är det effektivaste sättet att upplysa allmänheten om dessa risker att lämna information genom radio och TV. Jag har det intrycket att man genom TV ganska sparsamt har upplyst allmänheten om de risker som härvidlag föreligger. Jag skulle önska att man i större utsträckning än nu uppmärksammade allmänheten på dessa risker. Statsrådet antyder vidare att förslag till ändringar i 1902 års lag om elektriska anläggningar snart kommer på riksdagens bord och att det då blir möjligt att bedöma i vad mån det kommer att kunna utfärdas mera effektiva säkerhetsföreskrifter på detta område än de som nu gäller. Jag vill bara hoppas att det inte skall inträffa fler olyckor av nämnt slag och att inte sådana skall bli orsaken till att vi tvingas vidtaga speciella säkerhetsåtgärder. Jag tror att det viktigaste i detta sammanhang är en bred upplysning, och jag vädjar härvidlag till press, radio och TV att göra en insats. Jag ber än en gång att få tacka för svaret på min interpellation.
Herr talman! Herr Källstad har frågat chefen för utbildningsdepartementet om han ämnar vidtaga några åtgärder med anledning av att möjligheterna till egen forskning för universitetslärarna i den utsträckning, som motsvarar tjänstens krav, bedöms som mycket begränsade. Enligt fastställd ärendefördelning ankommer det på mig att besvara frågan. För innehavare av tjänst med forskningsskyldighet — vid universiteten professorer, biträdande professorer och docenter respektive motsvarande tjänster vid forskningsråden — gäller vissa särskilda bestämmelser som syftar till att ge dem goda möjligheter att forska. Innehavare av tjänster med forskningsskyldighet har sålunda lägre undervisningsskyldighet än övriga universitetslärare. Viss personal vid forskningsråden saknar helt undervisningsskyldighet. Innehavare av tjänster med forskningsskyldighet vid universiteten kan vidare få nedsättning i undervisningsskyldigheten på grund av bla. särskilt betungande examinationsgöromål. De kan därutöver med vissa intervaller få befrielse från övriga tjänstegöromål för att helt ägna sig åt forskning. Under 1960-talet har genomförts reformer som syftat bl.a. till att befria forskarna från sådana administrativa uppgifter som inte nödvändigtvis behöver utföras av forskarpersonal. Som exempel kan nämnas att numera svarar en särskilt utsedd prefekt för institutionens förvaltning och en studierektor för utbildningsadministrativa uppgifter. Införandet av driftkostnadsanslag och höjningarna av dessa anslag har möjliggjort en förstärkning av institutionernas administrativa resurser. Vidare har under 1960-talet för undervisningens behov inrättats ett stort antal tjänster, bl.a. universitetslektorat, för vilka forskning inte ingår som åliggande i tjänsten. Forskningsrådens anslag till forskning har väsentligt förstärkts under 1960-talet. Genom forskarutbildningsreformen har antalet forskartjänster vid universiteten ökat och anslaget till särskilda åtgärder för forskarutbildning förstärkts. En rad åtgärder har sålunda genomförts som syftar till att öka forsknings möjligheterna. Herr Källstads fråga baseras på undersökningar som utförts på uppdrag av bl.a. universitetslärarnas fackliga organisation. Jag förutsätter att universitetsmyndigheterna följer utvecklingen av dessa frågor. Jag har för närvarande ingen anledning att på basis av de åberopade undersökningarna vidta några speciella åtgärder.
Herr talman! Jag vill tacka statsrådet Moberg för svaret på min interpellation. Statsrådet nämnde i slutet av sitt svar att min fråga »baseras på undersökningar som utförts på uppdrag av bl.a. universitetslärarnas fackliga organisation>, och det är helt riktigt. Jag har också i interpellationen klart redovisat källorna till den fråga jag ställt. Det gäller en undersökning som gjordes år 1969 vid sociologiska institutionen i Lund och som gäller universitetslärarnas inställning till sina arbetsförhållanden — den s.k. universitetslärarenkäten 1969. Av den undersökningen, som särskilt avser universitetslärarnas forskningsmöjligheter, framgår att förutsättningarna för egen forskning, alternativt följande av forskning, vid sidan av övrig verksamhet i den utsträckning, som anses motsvara tjänstens krav, enligt dessa grupper av universitetslärare är ytterst begränsade. Jag skall inte uppta tiden med att redogöra för de olika universitetslärarnas situation mer än att jag påpekar att 15 procent av universitetslärarna säger sig över huvud taget inte hinna med den forskning som tjänsten kräver av dem, även om de utnyttjar all fritid. Det är alltså en angelägen fråga hur bättre möjligheter till fortlöpande forskning, längre och tätare forskningsperioder 0. s. v. skall kunna erbjudas. Det var den ena källan till min in terpellation. Den andra var en undersökning som 1966 utfördes genom svenska akademiska rektorskonferensen; den gjordes av professorn i zoologi vid Lunds universitet och tidigare sekreteraren i svenska akademiska rektorskonferensen Erik Dahl. Enligt denna enkät — svarsfrekvensen var för Öövrigt 80 procent — uppgick den svenska genomsnittsprofessorns arbetsvecka till över 55 timmar. Genomsnittet för de olika fakulteterna—högskolorna låg inom ramen 51 till 59 timmar, och mer än var femte professors arbetsvecka översteg 60 timmar. Forskningsandelen utgjorde i genomsnitt ca 19 procent, medan undervisning och examination uppgick till 40 procent, administration och offentliga uppdrag till 36 procent samt specialistverksamhet till 5 procent. Vad man alltså har anledning att främst peka på är den ganska — för att inte säga mycket låga forskningsandelen; totalgenomsnittet är ju knappa 19 procent, trots att i forskningsmaterialet ingår s.k. forskningsprofessurer och professorer med partiell tjänstebefrielse för forskning. Ca 39 procent av svaren redovisade högst 10 procent forskning, och det måste väl betecknas som ganska alarmerande. Det bestyrker att professorer och laboratorer på grund av arbetsbelastningen får orimligt litet tid över till en av huvuduppgifterna — den egna forskningen. Och det finns anledning förmoda att forskningen relativt sett trängts ytterligare tillbaka sedan undersökningen gjordes 1966. När man vidare i officiella sammanhang redovisar vad staten satsar på forskning tar man schablonmässigt till 950 procent av driftanslagen till universitet och högskolor. Den schablonsiffran anser jag vara alldeles för hög. Det framgår klart av enkäten att det vore rimligare med 10 till 20 procent. Den slutsats man kan dra av undersökningen är att en höjning av under visningsandelen inte är motiverad och att en ökning av antalet undervisningstimmar måste resultera i antingen en utökad arbetsvecka eller en reducering av forskningen. Inget av alternativen utgör någon vidare lycklig lösning. De tio timmar i veckan som genomsnittsprofessorn ägnar åt forskning låg ovanpå en 45 timmars arbetsvecka. Dessutom forskar han i stor utsträckning på ferierna, och vid en jämförelse med arbetstagare med reglerad arbetstid kan detta uttryckas så att all den forskning som professorerna bedriver görs på fritiden, trots att den är en huvuduppgift jämsides med undervisningen. Detta är saker som påtalats i den tidskrift som Universitetslärarförbundet ger ut och jag har i min interpellation också hänvisat till dess nr 1 år 1969. I de två undersökningar som jag hänvisat till tycks en huvudpunkt vara att professorernas egen forskningsverksamhet tenderar att komma i kläm mellan andra uppgifter, vilket jag tycker är beklagligt, eftersom det kan försvåra utveckling och förnyelse. I sitt svar har statsrådet Moberg nämnt att det finns särskilda bestämmelser som syftar till att ge universitetslärarna goda möjligheter att forska. Det är klart att bestämmelserna har denna syftning, men frågan är om de får det resultat som avses. Statsrådet räknar upp de olika saker som inträffat under senare tid, att viss personal i forskningsråden saknar undervisningsskyldighet, att det är en nedsättning i undervisningsskyldigheten tör innehavare av tjänster med forskningsskyldighet vid universiteten, att forskare har befriats från administrativa uppgifter, vilka inte nödvändigtvis bör utföras av forskarpersonal — vi har fått prefekter och studierektorer. I universitetslektoraten ingår inte ett åliggande att forska, och genom forskarutbildningsreformen har antalet forskartjänster vid universiteten ökat, säger statsrådet Moberg, och detta är väl riktigt. Statsrådet förutsätter också att universitetsmyndigheterna följer utvecklingen i dessa frågor och på basis av de åberopade undersökningarna har han inte för närvarande velat vidta några speciella åtgärder. Den slutsats han drar är alltså ganska tunn med tanke på det material jag sökt redovisa här. Jag skulle vilja fråga om statsrådet har något förslag till åtgärder för att öka möjligheterna till forskning för universitetslärare i den utsträckning som motsvarar tjänstens krav.
Herr talman! Jag är något överraskad över att herr Källstad sedan vi behandlat universitetens och högskolornas anslag tar upp denna debatt, eftersom jag har försökt påvisa att detta i första hand är en budgetfråga. Det gäller här i vilken utsträckning vi har möjligheter att öka de speciella forskartjänsterna och avlasta professorer och andra forskare undervisningsuppgifter. Man måste se det hela som en del i universitetsproblematiken i stort. Det är en part i målet, som presenterat dessa siffror, herr Källstad. Vi har i samband med programbudgetarbetet studier på gång, där man försöker komma djupare in i frågan om vilken tid arbetsuppgifterna tar för de enskilda personerna. Vi har redovisat en preliminär undersökning för Chalmers. Den finns offentliggjord och den ger inte en så dyster bild som den som herr Källstad uppmålar på basis av de två undersökningar han åberopade. Där pågår ett fortsatt arbete, men det ligger i sakens natur att det är mycket svårt att komma så mycket längre än man hittills har kommit. Det skulle kräva kontroller av den enskilde befattningshavarens dygnsrytm, något som i varje fall jag bedömer såsom mindre lämpligt. Jag upprepar: Frågan om dessa befattningshavares möjligheter till forskning är en budgetfråga. Vi kommer lik som tidigare att göra vad vi kan för att ge den forskande personalen ökade möjligheter till forskningsverksamhet.
Herr talman! Statsrådet Moberg säger sig vara förvånad över att jag tar upp denna fråga efter det att vi i riksdagen har behandlat universitetsfrågorna. Men statsrådet Moberg vet mycket väl att jag framställde min interpellation redan den 11 mars, medan universitetsfrågorna diskuterades i riksdagen den 13 maj. Jag hade väntat att statsrådet Moberg skulle framlägga några direkta förslag. Vid universitetslärarenkäten framkom en del synpunkter som jag tycker kan vara av värde att nämna i detta sammanhang. En klar majoritet har uttalat sig för längre tjänstledighet för att bedriva forskning samt för en utvidgning av det nuvarande systemet till att gälla samtliga befattningshavare med tjänst som kräver egen forskning eller följande av forskning. Enligt det nuvarande systemet har docent rätt till partiell tjänstebefrielse för forskning en termin vart tredje år, och professor och laborator har rätt till motsvarande under en termin vart femte år. Till förslag om en utvidgning av det nuvarande systemet anslöt sig 79 procent. Det kan vara riktigt som statsrådet Moberg säger att de som har uttalat sig är part i målet, men man får väl lyssna till vad de personer som är engagerade har att säga. 15 procent ansåg att det nuvarande systemet borde bibehållas, medan återstående 6 procent uttalade sig för andra förslag. Till den sistnämnda gruppen hörde önskemål om bättre möjligheter till fortlöpande forskning, längre och tätare forskningsperioder och ett från professorshåll framfört förslag som går ut på att man efter tio år som professor borde få ägna sig enbart åt forskning eller borde få avgå som professor. av undervisningsskyldighet, som förts fram vid denna undersökning, borde också komma in i bilden. Forskarhandledning borde framför allt ge rätt till större nedsättning av undervisningsskyldighet, men det borde även examination, förvaltningsuppgifter och läroboksförfattande göra. Önskemål om att få nedsatt undervisningsskyldighet och möjlighet till forskningstermin framfördes också med kraft av universitetslektorer — 29 procent framförde sådana synpunkter. Jag tycker att detta är värt att notera. Statsrådet Moberg säger att i universitetslektoraten inte ingår forskning som ett åliggande i tjänsten. Betyder det att all forskning skall vara undandragen dem? Borde inte också de ha möjlighet till forskning och förutsättes det inte i stadgan?
Herr talman! Jag medger att jag borde ha besvarat interpellationen i samband med att vi behandlade universitetsanslagen i riksdagen. Då hade diskussionen kunnat bli mera meningsfylld — det ger jag herr Källstad rätt i. Jag beklagar därför att jag inte gjorde det. | Däremot vill jag upprepa, herr Källstad, att det är lätt att här räkna upp alla önskemål som forskare och andra kan framställa. Vad vi har att göra i riksdagen är att avväga de olika kraven mot varandra. Det är inte meningsfullt att jag står här och läser upp de önskelistor som jag har — dem läser jag upp varje höst i diskussionerna med finansdepartementet. Dessa frågor bör behandlas i budgetsammanhang, och jag kan försäkra herr Källstad att jag har universitetsmyndigheterna, såväl centralt som lokalt, helt på min sida. Låt oss återkomma till debatten vid behandlingen av nästa års anslag till forskningen.

Herr talman! Statsrådet Moberg kom mer här med pekpinnar och säger att denna fråga inte skall diskuteras i en interpellationsdebatt, utan liksom alla andra anslagsfrågor skall den behandlas den dag då frågan i stort diskuteras. I övrigt skall tydligen riksdagsmännen hålla sig tysta. Jag känner behov av att reagera mot detta. Frågekomplexet är enormt stort, och det är helt naturligt att viktiga delar därav tas upp till speciell behandling. Att frågorna har den egenskapen att de kostar pengar kan inte betyda att man skulle vara tvungen att ta upp dem alla på en och samma dag till slutgiltig behandling. Det är ju här en fråga som herr Källstad inte har tagit upp endast med tanke på nästkommande budgetår. Herr Kälistad tänker sig åtgärder som framöver skall kunna ge gynnsammare forskarbetingelser. Inte menar väl statsrådet Moberg på allvar att man inte skulle kunna diskutera en fråga med långsiktiga konsekvenser om man inte gör det på precis den dag som herr Moberg tycker är lämplig? Statsrådet Moberg hade ju inte mycket att invända mot de talande siffror som herr Källstad anförde men hänvisade själv till en pågående icke offentlig utredning gällande en högre undervisningsanstalt. När den utredningen är klar och när herr Moberg redovisat materialet ingående är det måhända ett argument. Skulle herr Moberg ha dessa siffror med sig här, och skulle siffrorna vara kända men ha undgått min uppmärksamhet i tidningspressen — man kan ju inte komma ihåg alla siffror man läst — skulle det vara värdefullt om herr Moberg kunde redogöra för dem nu. I avsaknad av närmare redogörelse anser jag att mycket stor vikt måste tillmätas det material som herr Källstad med rätta har åberopat. En annan fråga som länge har tilldragit sig uppmärksamhet — den nämnde även herr Källstad — är att vid uppskattningen av statens understöd till forskning räknar man med att 50 pro cent av ett antal anslag går till forskning. Men det är ju uppenbarligen inte alls fallet — det visar herr Källstads siffror. Jag har fattat det så att regeringen ändå genom att uppskatta forskningen till 50 procent av arbetstiden för vederbörande och genom att medräkna 50 procent av vissa anslag önskade att det förhöll sig så. Det skulle alltså vara något av ett program. Låt vara att det är en felaktig uppskattning, men man kunde ändå hysa en viss sympati för den om den var ett uttryck för ett önskemål på längre sikt.

Däremot framförde statsrådet Moberg en annan synpunkt och sade att en förbättring av läget skulle kunna tänkas innebära kontroller. Detta var statsrådet Moberg inte hågad för. Det är ju en överraskande synpunkt att ens tänka på kontroller. Är det en väsentlig del av problemet? Tror herr Moberg att vederbörande befattningshavare helt enkelt är lata och att man behöver kontrollera deras arbete? Det kan ju inte gärna vara det som skulle kontrolleras, utan det måste vara någonting annat. Vad det skulle vara är ovisst. Under alla förhållanden tror jag att det är uppenbart att det inte är på kontrollaspekterna tonvikten måste läggas, utan på möjligheterna för vederbörande att få tid till sitt förfogande för forskning. Herr Källstad berörde ett antal tänkbara åtgärder; jag skall inte gå in på dem. Statsrådet Moberg säger då att det är lätt att föra fram önskemål men att regeringen måste göra en avvägning. Ja, just det! Det gäller en avvägning. Vad herr Källstad avsett med sin interpellation är tydligen att framhålla att utvecklingen gjort att man kommit fram till en icke tillfredsställande avvägning, en avvägning som ger ett för litet utrymme för dessa forskare att ägna sig åt forskning. Då kan ju statsrådet inte gärna komma och säga att det är lätt att föra fram önskemål; herr Källstads interpellation innebär den klart uttalade åsikten att avvägningen har kommit att bli snedvriden. Herr Moberg svarar då: Jag gör vad jag kan, men det är en fråga om vad finansdepartementet går med på. Låt mig säga till statsrådet Moberg, att han här företräder regeringen; han kan inte klara sig genom att försöka skjuta över skulden på finansdepartementet eller finansminister Sträng genom att säga: Jag gör mitt bästa, men på finansdepartementet är de så svåra och vill inte ge mer pengar. Slutsatsen måste vara att statsrådet vill säga: Kritisera inte mig; i grund och botten vill jag naturligtvis inte hävda att denna avvägning är bra som den är, men jag har inte kunnat få mer pengar av finansdepartementet. Statsrådet Moberg inser säkerligen att den argumentationen inte bär. Han är medlem av en regering med ett kollektivt ansvar.

Att här föreligger ett problem som regeringen måste ägna uppmärksamhet och där det är påkallat att kräva ytterligare åtgärder förefaller uppenbart. Det hade varit önskvärt att statsrådet Mobergs svar innehållit mer positiva tongångar, eftersom detta faktiskt är en mycket central fråga för den svenska forskningsutvecklingen.
Herr talman! I all korthet några kommentarer till herr Ohlins inlägg i denna För det första sade jag, herr Ohlin, att utredningen beträffande Chalmers är offentliggjord. Jag har den inte med mig här, men var och en har möjlighet att gå igenom den; den utgör ett led i programbudgetarbetet, och den är redovisad av myndigheten. För det andra sade jag att jag betvivlar möjligheten att komma så väldigt mycket längre när det gäller bedömningen av den enskilde befattningshavarens fördelning av sin arbetstid på olika arbetsuppgifter, eftersom en sådan längre gående redovisning skulle kräva en dygnsvis rapportering eller kontroll av den enskilde, och det tyckte jag skulle vara rätt olämpligt. Om herr Ohlin tycker att professorerna skall föra dagbok dygnet runt får detta stå för hans räkning — det är inte min uppfattning. För det tredje gör inte regeringen några uppskattningar av fördelningen 50 procent forskning och 50 procent annan verksamhet för den enskilde befattningshavaren. Mig veterligt förekommer den bedömningen i vissa uppskattningar som statistiska centralbyrån gör. Regeringen har icke givit order om en sådan fördelning. " För det fjärde delar jag helt regeringens ansvar, herr Ohlin. Men jag svarade på herr Källstads fråga, och han frågade om jag var beredd att vidta några speciella åtgärder. Det var då jag sade att det är en diskussion som vi inom regeringen för i budgetarbetet på höstarna. Därför står jag inte här och räknar upp den katalog av önskemål som jag brukar ha när jag träffar finansministern på höstarna. Försök att hålla isär vad som sägs och vad som inte sägs! Om folkpartiets ledande representanter här i kammaren vill föra debatter som har klar anknytning till budgetfrågorna vid andra tidpunkter än då budgetfrågorna behandlas, är det själv fallet deras ensak, men min uppfattning är att vi för den debatten på det meningsfullaste sättet när budgetfrågorna behandlas.

Herr talman! Statsrådet Moberg svarade inte på min fråga, som gällde universitetslektorer. Jag nämnde att det skulle vara möjligt att lösa problemen genom att anordna en forskningstermin, en synpunkt som framförts av universitetsrektorerna. I det sammanhanget vill jag återigen nämna att statsrådet Moberg i sitt svar säger att universitetslektorerna inte har något åliggande i tjänsten att ägna sig åt forskning. Det kan man kanske säga. Jag vet att universitetslektorernas huvudsakliga uppgifter ligger på det pedagogiska planet, men universitetsstadgans bestämmelser avser också universitetslektorerna och förutsätter faktiskt forskning från deras sida. I 73 8 universitetsstadgan talas det om undervisning och examination och eventuellt också kompendieförfattande.

Den forskningstermin, som jag tidigare nämnde som ett exempel, borde väl kunna öka dessa möjligheter.
Herr talman! Uppskattningen att professorer och andra universitetslärare ägnar 50 procent av sin tid åt forskning vill statsrådet Moberg inte kännas vid, utan han vill skjuta över hela ansvaret på statistiska centralbyrån. Herr Moberg är ju själv statistiker till utbildningen, och det förvånar mig att han tror att statistiska centralbyrån helt allena uppskattat detta utan kontakt med undervisningsdepartementet — det tror väl inte heller statsrådet Moberg. Jag kan tala om att statsrådet Edenman, som i varje fall var partiell föregångare till statsrådet Moberg, vid diskussioner har nämnt just en sådan uppskattning vid en bedömning av de statliga forskningsutgifterna. Det är synd, om statsrådet Moberg inte vill ställa sig bakom 50-procentsiffran såsom ett önskemål för framtiden — det skulle ge litet konkretion åt hans vädjan om förståelse för att det inte är så lätt för ett stackars statsråd i ett specialdepartement när finansdepartementet inte vill ge så mycket pengar som han önskar. Herr talman! Statsrådet Moberg vidhåller att vi skall behandla frågorna en enda gång och sedan inte mer under samma riksdag. Låt mig då bara säga för det första att nästan alla frågor har en budgetaspekt och i så fall inte skulle kunna göras till föremål för någon specialdiskussion. För det andra är det så att vi när anslagsfrågorna nyligen diskuterades i kammaren bl a. framhöll, att anslaget till vägledning vid forskarutbildning var otillräckligt och att antalet tjänster var för litet. Det gäller nu att få ett samlat grepp om detta viktiga forskningsproblem.

Han får i stället finna sig i att delta i en speciell belysning av centrala problemkomplex. Därför menar jag det är väl motiverat att ta upp sådana saker separat, vilket herr Källstads interpellation i dag mycket klart visar.
Herr talman! Jag skall inte förlänga debatten särskilt mycket. När vi för några veckor sedan diskuterade den högre utbildningens problem — vi befann oss den gången i tidsnöd — kom vi överens om att ta upp en allmän debatt i höst om dessa saker. Jag vill säga till herr Ohlin att vi kan komma tillbaka till denna problematik i höst i anslutning till en proposition där vi tar upp problematiken i dess helhet. Jag vidhåller att det icke är meningsfyllt att ta ut en del av ett större komplex och anföra synpunkter på den delen då blir debatten akademisk i mycket dålig mening. Utbildningsdepartementet har inte givit statistiska centralbyrån i uppdrag att göra uppskattningen om 50 procent. Eftersom herr Edenmans namn drogs in i debatten kan jag meddela herr Ohlin, att det var universitetsutredningens sekretariat som 1955 för första gången i Sverige gjorde en bedömning av forskningsvolymens storlek. Jag var huvudsekreterare där, och vi gjorde på sekretariatsnivå vissa uppskattningar, som emellertid aldrig har fastställts av regeringen. Till herr Källstad vill jag säga att frågan om lektorernas forskning är en gammal fråga. I universitetsstadgan förutsätts det inte att lektorerna skall forska, utan de förutsätts, såsom herr Källstad själv läste upp, följa utvecklingen på forskningsområdet. Om vi nu skulle göra som herr Källstad önskar och ålägga universitetslektorerna skyldighet att bedriva forskning, måste vi självfallet minska deras undervisningsskyldighet, men det skulle omedelbart få stora ekonomiska konsekvenser. Låt oss diskutera den saken nästa gång vi tar upp de här frågorna! Till slut vill jag ställa en fråga till herr Källstad: Varför reserverade ni er inte på den här punkten då vi diskuterade ärendet förra gången? Jag vidhåller att debatten då skulle ha kunnat bli mer meningsfylld.